Herr talman! Vi diskuterar nu datoriseringsfrågor med anledning av att människor i Sverige blivit skrämda av de brister i skyddet av den personliga integriteten som återigen uppdagats — mer eller mindre av en slump. Denna gång är det forskare och forskningens frihet som är i fokus. Det hjälper inte att datainspektionen i fråga om Metropolit har lämnat sitt tillstånd till den registeransvarige. Människor som ingår i registret känner sig utsatta, kränkta och rädda. Deras förtroende för undersökningens och undersökarnas förmåga att skydda deras integritet är lågt. När det gäller datateknikens användning visar undersökningar som är utförda av statistiska centralbyrån att det inte bara är hotet om samkörningar som skrämmer och som kritiseras av medborgarna, utan också att svenskarnas förtroende för sättet att datorisera samhället har sjunkit betydligt. Detta beror säkert på att kunskaperna om vad datorer kan användas till har ökat. Men det beror också på att vi under senare år har haft en rad fall då uppgifter som samlats in för ett ändamål använts för ett helt annat. Detta är i grunden mycket allvarligare än enstaka uppflammande debatter. Förtroendet hotas i grunden. Inställningen att vi måste skydda oss mot vårt eget samhälles olika organ kan utlösa handlingar och få konsekvenser som vi inte kan överblicka. Kammarens ledamöter har i olika insändarspalter säkert läst råd om hur man kan vägra att delta i undersökningar eller hur man kan sabotera dem genom att ange felaktiga personnummer. Dessa råd är typiska exempel på att vi människor då vi känner oss hotade också får utlopp för vår fantasi och kreativitet, och i det här fallet alltså på ett destruktivt sätt. Och så till Metropolitregistret. Vi i folkpartiet menar att forskningens frihet är oomtvistlig och att samhällsvetenskaplig forskning behövs. Men med denna frihet följer också ett ansvar. Och detta ansvar innebär att forskarna följer de lagar som landets riksdag har stiftat. När det gäller register av Metropolits uppläggning finns datalagen. Och det hjälper inte att bedömningarna har förändrats över tiden. När Metropolit startades var kunskaperna om datoriseringens effekter dåliga hos svenskarna i allmänhet — nu är de, som jag tidigare sagt, betydligt bättre. Folkpartiet instämmer i följande uttalande av professor Göran Hermerén, ordförande i humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsrådets etiska kommitté: Forskare bör fråga en person innan känsliga uppgifter samlas. De etiska reglerna måste följas. Visst kan forskare kortsiktigt ha fördel av att överskrida reglerna, men resultatet på längre sikt blir då att människor inte ställer upp. Forskarna bör i sitt eget intresse ta människors oro för integriteten på allvar. De vinner ingenting på att bagatellisera problemen. De etiska regler som professor Hermerén syftar på lyder: = De berörda skall informeras om alla inslag i undersökningen som kan påverka deras vilja att delta. = De berörda skall lämna sitt samtycke till medverkan. Inga påtryckningar får förekomma. - Det får inte förekomma något beroendeförhållande mellan forskaren och deltagare/uppgiftslämnare. = De berörda skall informeras om att de när som helst kan bryta sin medverkan utan att det får negativa konsekvenser för dem själva. —- Känsliga uppgifter hanteras så att de inte kan hamna i orätta händer. —- Personuppgifter som insamlats för forskning får inte användas av myndighet för åtgärder som kan riktas mot den undersökte. Denna etiska kommitté har inte yttrat sig om Metropolitregistret, eftersom det har finansierats med forskningsanslag från Riksbankens jubileumsfond. Låt mig få avsluta med en liten historia, som jag läste i tidskriften Ny Teknik. Den handlar om ”kontordamen” Möller i Köpenhamn, som den 9 april 1940 bestämt yrkande på att Köpenhamns Sikkerhedspolitis, Sipos, register över åsiktsfarliga danskar skulle brännas upp. Trots stor tvekan hos kollegerna ledde hon resolut bränningen av kortregistret i husets värmepanna. Efter ett par veckor försvann i alla fall en mängd danskar på ett mystiskt sätt — mest kommunistsympatisörer, men inte alla. Orsaken var att Köpenhamnspolisen i alla år haft de bittraste fejder med Sipo och hade ett eget register över suspekta danskar, däremot ingen egen fröken Möller. Av detta kan man dra en rad slutsatser. Registeruppgifter i fel händer kan få katastrofala följder. Enskilda tjänstemän och forskare må vara aldrig så rättrådiga — det finns fejder mellan myndigheter, det finns klantskallar och tillfälligheter. Och till sist: Vi behöver kvinnors sinnesnärvaro och initiativ.

Herr talman! Göthe Knutson har både i interpellationen och i sitt inlägg kritiserat Metropolitprojektet och olika myndigheter ur flera aspekter. Nu har Margitta Edgren gått in i debatten med ett, som jag tycker, intressant inlägg, som präglas av nyanseringar på ett helt annat sätt än Göthe Knutsons. Frågan om Göthe Knutsons kritik mot projektet och myndigheterna är relevant eller inte lämnar jag i stort sett därhän, eftersom regeringen — jag upprepar det — inte skall gå in och pröva om myndigheter i enskilda fall har gjort rätt eller inte. Den ordningen skall vi behålla i vårt land, Göthe Knutson! Regeringen skall inte vara polis. För sådana här kontrolluppgifter har vi särskilda myndigheter, t.ex. JK och JO. När det gäller JO kan jag nämna att han utreder åtskilliga av de frågor som Göthe Knutson har tagit upp. Bl.a. JO:s utredning får visa om Göthe Knutson har rätt i alla sina påståenden. För egen del vill jag bara säga att trovärdigheten i Göthe Knutsons kritik skulle stärkas om han använde färre svepande formuleringar och framförde bättre underbyggda påståenden. Också debatten skulle må gott av det. Jag upprepar att datainspektionens beslut i Metropolitärendet har överklagats till regeringen. Det har emellertid, herr talman, kommit till min kännedom att besvären har återkallats. Men alldeles oavsett det vill jag inte här och nu föra en diskussion kring enskildheter i Metropolitregistret. Jag skall i stället, herr talman, anföra några principiella synpunkter. Alla samhällen har ett låt mig säga oändligt behov av kvalificerad forskning och forskning som är väl förankrad bland medborgarna. Det är med forskningen som spjutspets mot framtiden som vi har lyckats bygga upp det svenska välfärdssamhället. Ett sätt att vidga våra kunskaper och på det sättet flytta fram positionerna allmänt för Sverige som forskarland är naturligtvis att använda ny teknik, däribland datateknik. Det finns emellertid flera villkor för att våra ambitioner på det här området skall kunna förverkligas. För det första menar jag att medborgarinflytandet över forskningen skall vara stort och reellt. För det andra får vi inte betrakta forskningen med underdånig respekt — samtidigt som vi måste erkänna och ha förståelse för att också forskare kan göra fel. Det ligger i forskningens natur och motiverar naturligtvis inte att vi förbjuder eller förhindrar forskning. För det tredje måste forskningen stå i överensstämmelse med etiska normer och rekommendationer som vi kommer överens om. Lika viktigt är att vissa författningsregler finns också för forskningen och att de reglerna är så klara och entydiga som möjligt. Det är bl.a. där som avvägningen mellan olika intressen skall göras. Då är vi inne på frågan om forskning med användning av registerdata. Låt mig än en gång — jag gjorde det också i en debatt här i riksdagen med Gunnar Hökmark den 1 april — slå fast några utgångspunkter för regeringens politik när det gäller forskning, data och integritet. Det är en realitet att människor känner olust och obehag över att de över huvud taget förekommer i dataregister av olika slag. Man känner det som om myndigheterna eller forskarna har lagt beslag på en del av den enskilde medborgaren själv. Jag har, Göthe Knutson, genom personliga kontakter bl.a. med s.k. 53-0or fått detta alldeles klart för mig, och jag bryr mig om deras och andras olust. Nu kan den här oron naturligtvis komma i konflikt med vårt behov av forskning, och det är ju detta debatten handlar om. Då måste vi göra avvägningar — det är vår uppgift och vår skyldighet att göra avvägningar. Det går inte att utnämna sig till den personliga integritetens banerförare utan att erkänna avvägningsproblemen. Det går heller inte — det är i vart fall föga konstruktivt och direkt osant — att som Göthe Knutson har gjort i sin interpellation generellt i svepande termer utmåla forskarvärlden som företrädare för och användare av ”oklarheter, fintlighet, Orwells nyspråk och t.o.m. ren lögn”. Det går som sagt inte att göra så, det är inte konstruktivt. Det allvarliga med en debatt som förs i sådana termer är att den försvårar för den enskilde medborgaren att följa med och delta i debatten. Att fortsätta debatten i den andan menar jag vore att göra dem som känner verklig oro en björntjänst.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för att han gick upp i debatten och försökte förtydliga sig. Det kanske är något anmärkningsvärt att just statsrådet Wickbom efter innehållet i det här skrivna svaret till mig talar om svepande formuleringar. Nu är det emellertid så att jag i interpellationen har försökt vara väldigt konkret. Jag pekar på en rad klandervärda företeelser i Metropolit. Tiden här i talarstolen är dock inte så väl tilltagen — enligt våra praktiska debattregler — att jag kan återge allt i detalj. Värdet av Metropolit är ifrågasatt även av forskare. Jag kan citera t.ex. den finländske professorn Erik Allardt vid Helsingfors universitet. Han sade i en tidningsintervju den 13 februari i år: ”Kanske är jag lite orättvis när jag säger så här, men jag har sett de publikationer som har kommit ut som en följd av Metropolit, och jag tycker inte att de har varit särskilt märkliga. Metropolit har inte väckt någon särskild uppmärksamhet bland forskare. Så värst mycket av värde har inte kommit ut ur den.” Jag antar att justitieministern inte ifrågasätter professor Allardts kunnan Prot. 1985/86:116 de och förmåga att göra bedömningar på detta område. Justitieministern tycker att man skall vara konkret och konstruktiv. Det är vad jag i all enkelhet efterlyst i min interpellation och mitt inlägg, när jag sagt att regeringen i första hand skall se till att de lagar som vi skapat på detta område efterföljs. Institutioner och myndigheter får inte glida undan detta ansvar och göra sig skyldiga till det som jag påvisat i min interpellation och som justitieministern de facto inte har vederlagt, i varje fall inte i sak. Det finns så mycket mer att säga kring behovet av forskning än vad justitieministern har sagt. Om jag tidsmässigt hade tillfälle skulle jag kunna bidra med en uppräkning. Det är mycket farligt när man med forskning som skalkeskjul tränger in i människornas privatliv och skapar ett förmyndarsamhälle. Tidningsuppgifter i dag berättar att det nu är oerhört svårt att få in uppgifter i enkäter. Det har uppstått stark misstro mot myndigheterna. Vi människor upplever oss alltmer som undersåtar i ett samhälle som datamyndigheter och forskare styr.

Herr talman! Nej, regeringen är inte någon kontrollinstans. Däremot är regeringen besvärsinstans för datainspektionens beslut och tar på så vis ett ansvar för när man, som jag menar, smygvägen urholkar datainspektionens möjligheter att värna medborgarnas integritet. Det bidrar till respekten för datainspektionen om dess beslut verkligen är att räkna med. Det är helt klart att allt fler människor har idéer om hur man skall undgå att bli registrerad. Det betyder alltså att vi kommer in i någon sorts misstrons onda cirkel. Varför skall jag vara lojal mot myndigheterna och fylla i olika formulär, när myndigheterna själva inte är lojala mot de lagar som finns och som jag upplever som rättfärdiga, frågar man sig. SCB drabbas ju av avogt inställda medborgare som lämnar dåliga uppgifter eller inga alls. När sedan dessa uppgifter samkörs, blir resultatet förödande. Många, framför allt datatekniker, har begripit detta och varnar för de smygande felen, som ett och ett är ganska små men som tillsammans blir stora. Andra har fortfarande inte insett faran. Jag tycker att vi politiker skall ingå i den grupp som inser faran och som också aktivt reagerar.

Herr talman! Margö Ingvardsson har frågat socialministern om situationen för familjehemsföräldrar enligt följande: 1. Är placering i familjehem av utvecklingsstörda barn en boendeform som enligt regeringens mening bör få ökat stöd? 2. Kommer regeringen på något sätt att verka för att familjehemsföräldrarna skall få anställningstrygghet i det viktiga arbete de faktiskt utför? Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Sedan många år har stor uppmärksamhet ägnats de psykiskt utvecklingsstörda barnens och ungdomarnas behov av att växa upp i familj. I den nya omsorgslagen, som träder i kraft den 1 juli i år, läggs fast att stöd och hjälp i första hand skall ges till den egna familjen, så att barnet kan bo kvar hemma. Vi vet att i dag vill och kan de flesta föräldrar ha sina psykiskt utvecklingstörda barn boende hemma hos sig. Om barnet, trots stödinsatser från samhällets sida, ändå måste flytta hemifrån är det bäst för barnet om det får växa uppien annan familj. Att då ge familjehemsföräldrarna tillräckligt stöd, praktiskt, psykologiskt och ekonomiskt, är några av de villkor som måste uppfyllas för att nå målet att barnen inte skall växa upp på institution. Familjehemsföräldern skall givetvis ha en anständig ersättning för sitt arbete. De flesta landsting följer i dag Landstingsförbundets rekommendationer om ersättning till familjehemsföräldrar. Ersättningen är uppdelad i en omkostnadsdel — som skall täcka familjehemmets verkliga kostnader för placeringen och som inte är skattepliktig — samt en arvodesdel. Den senare är skattepliktig inkomst och ATP-grundande. Det lägsta arvodet enligt rekommendationerna är satt till 110 90 av basbeloppet, så att arvodet överstiger gränsen för ATP-grundande inkomst. Vissa landsting betalar arvodesersättning motsvarande hel vårdbiträdeslön då det handlar om mycket vårdkrävande barn, ofta flerhandikappade. Familjen skall också kunna få den avlösning som behövs för att orka ta hand om barnet. I den avlösningen ingår — enligt Landstingsförbundets rekommendationer — sammanhängande ledighet för semester. Sammanlagt utgår full arvodesersättning under högst 60 frånvarodagar per år. I den nya omsorgslagen har ju korttidsvistelse införts som en särskild omsorg.

Jag är dock tveksam till att det går att förena den boendeoch vårdform som en familjehemsplacering är avsedd att vara med ett formellt arbetsgivaroch arbetstagarförhållande. Meningen med en placering i familjehem är ju att barnet skall växa upp under så normala förhållanden som möjligt. Familjen skall ta barnet till sig som en familjemedlem. Familjehemsföräldrarna har ansvaret för det psykiskt utvecklingsstörda barnets dagliga vård, men de har också rätt till den hjälp och service som bl.a. landstingskommunerna erbjuder. Jag vill gärna framhålla att det från både landstingets och familjehemsföräldrarnas synpunkt är angeläget att familjehemsföräldrarnas erfarenheter tas till vara också efter det att en familjehemsplacering upphört. Det viktigaste för familjehemsföräldrarna är att samhällets stöd till dem inte sviktar.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min interpellation. I november 1985 fanns det 873 utvecklingsstörda barn och ungdomar i familjehem. Hälften av dem var svårt utvecklingsstörda och hälften lindrigare. Familjehemsföräld rarna som ger vård och omsorg om de här barnen och ungdomarna har enligt vpk:s mening ett mycket svårt och krävande arbete. Det är ett arbete som utförs dygnet runt år ut och år in, och det utförs i den egna bostaden. Endast ett fåtal av de här kvinnorna — för det är alltid kvinnor som har detta ansvar som familjehemsförälder — kan kombinera familjehemsvården med ett annat förvärvsarbete. Vården av utvecklingsstörda barn är nämligen så krävande — den kräver många gånger även nattvak från föräldrarnas sida — att det inte går att ha något annat arbete vid sidan av. Dessa barn och ungdomar skall sedan i de allra flesta fall precis som andra barn och ungdomar flytta hemifrån. De skall skapa ett eget boende, antingen i den egna lägenheten eller i någon form av bostadsgrupp. När de här ungdomarna flyttar står familjehemsföräldern där utan ett arbete och med små konkurrensmöjligheter på den öppna arbetsmarknaden. Då är kvinnorna oftast i 50-årsåldern. De har inte i egentlig mening haft ett riktigt yrkesarbete. De har ”bara” vårdat barn i det egna hemmet, och det är ingen särskilt gångbar merit på arbetsmarknaden i dag. Vi menar att de här familjehemsföräldrarna utför ett mycket viktigt och krävande arbete och att de skall behandlas därefter. De skall ha samma anställningsförhållanden som vårdare inom landstinget. Och de skall få tillgodoräkna sig arbetsåren i hemmet som en med yrkesarbete fullt jämförbar merit. Den grupp människor som skulle beröras av förändringar om de skulle få ett anställningsförhållande är en mycket liten grupp — det rör sig om ungefär 870 personer. I takt med utbyggnaden av den öppna vården och den nya omsorgslagen, kommer den här gruppen familjehemsföräldrar förmodligen att minska, eftersom förhoppningsvis de biologiska föräldrarna i stället får större möjligheter än i dag att ta hand om sina barn. Kostnaderna kommer alltså att för samhällets del inte att bli så stora. Vi kan konstatera att även om vi uppnår de önskade förändringarna med den nya omsorgslagen kommer det alltid att finnas en stor grupp utvecklingsstörda barn som behöver vård i familjehem av en eller annan anledning. Ministern säger i sitt svar att familjehemsföräldrarna givetvis skall ha en anständig ersättning för sitt arbete. På den punkten är vi överens. Men vad är en ”anständig ersättning”? Menar ministern att det är en anständig ersättning som familjehemsföräldrarna i dag får? Familjehemsföräldrarnas ersättning delas upp i en omkostnadsdel, som skall täcka de direkta utgifterna för barnet, och en arvodesdel. När det gäller omkostnadsdelen rör det sig om mellan 1 800 och 2 500 kr. i månaden, litet grand beroende av barnets ålder. Arvodesdelen ligger på mellan 2 000 och 3 000 kr. i månaden. Arvodesdelen är beräknad på hur svårt handikappat barnet är. Om familjehemsföräldern lyckas riktigt bra med sitt arbete och tränar upp barnets färdigheter, blir alltså barnet placerat i en lägre arvodesgrupp, och föräldern får ett mindre arvode för barnet. Det påpekas i svaret att arvodet är en ATP-grundande inkomst. Det är riktigt, men det intressanta är hur hög ATP-poäng man får på beloppet. Det minsta arvodet är 110 96 av basbeloppet. Det motsvarar 0,02 ATP-poäng, dvs. två hundradels ATP-poäng. Det ger alltså inga ATP-pengar, bara en markering att man har fått en ATP-grundande inkomst. Jag undrar hur vi skall tolka ministerns uttalande om att han är tveksam till att man kan förena den boendeoch vårdform som en familjehemsplacering utgör med ett formellt arbetsgivaroch arbetstagarförhållande. Menar ministern att barnet skulle må sämre i familjen om familjehemsföräldern har ett anställningsförhållande med anställningstrygghet och en rimlig lön? Jag tror att det är precis tvärtom, att det kommer barnet till godo om föräldern får en rimlig ersättning för sitt arbete.

Herr talman! I mycket långa stycken är Margé Ingvardsson och jag överens. Det allra viktigaste som vi är överens om är att familjehemsföräldrarna utför ett utomordentligt viktigt arbete. Det har också klart uttalats i den nya omsorgslagen. Näst efter det egna hemmet betraktas familjehemsplacering som den bästa boendeformen. När jag uttrycker tveksamhet beträffande möjligheten att förena familjehemsplacering med ett formellt arbetsgivaroch arbetstagarförhållande, gör jag det mest därför att det reses en rad formella frågor kring anställningsförhållandet. Hur skall man se på arbetstiden? När det formella förhållandet föreligger träder arbetstidslagstiftningen in. Detsamma gäller lagar om ledighet på olika sätt, lagen om arbetsledning osv. Vi får alltså ett mycket formaliserat förhållande mellan landstinget och den enskilde familjehemsföräldern, som jag anser vara svårt att förena med det ideella åtagande som enligt min mening samtidigt måste föreligga hos den familj som i sitt hem tar emot en gravt utvecklingsstörd ung människa. Det är på dessa grunder som jag uttrycker tveksamhet. Låt mig också påminna om att det redan i dag är fullt möjligt för ett landsting att träffa avtal med familjehemsföräldrar om en objektsanställning. Jag tror att det är denna väg som man skall diskutera. I vissa fall kanske det är så man skall gå fram. I andra är det lämpligare med ett avtal om placeringen, där det ideella slår igenom i högre grad. Enligt min mening skulle en objektsanställning kunna vara lämplig i de fall, som också Margö Ingvardsson pekade på, där vårdinsatsen är utomordentligt omfattande. När det sedan gäller frågan om ATP-poäng och arvodesersättningen vill jag säga dels att ATP-poängen naturligtvis baseras på arvodets storlek, dels att det inte är staten som skall uttala sig om arvodets storlek, vilket Margéö Ingvardsson säkert är medveten om. Min principiella uppfattning är emellertid att arvodet på ett rimligt sätt skall motsvara den arbetsinsats som familjehemsföräldern faktiskt gör. Till sist vill jag kommentera det Margö Ingvardsson sade om föräldrarnas erfarenhet. När en person under många år har ägnat sig åt vård av ett utvecklingsstört barn, har hon skaffat sig erfarenheter och kunskaper som enligt min mening är en stor tillgång för landstinget. Om det finns möjligheter att utnyttja den förälderns tjänster antingen för en ny familjehemsplacering eller för andra uppgifter inom omsorgen av utvecklingsstörda, tycker jag absolut att man skall ta vara på dem. Den grundinställningen tror jag faktiskt att också landstingen har.

Herr talman! Jag hade inte räknat med att jag skulle kunna pressa ministern till att tala om hur stor en anständig ersättning borde vara, men det måste ligga i ministerns intresse att den nya omsorgslagen kommer att fungera efter intentionerna. I det avseendet kommer, såvitt jag förstår, familjehemmens roll att bli av stor betydelse. Då gäller det att få tag på kvinnor, som är villiga att ställa upp som familjehemsföräldrar. Den villigheten hänger naturligtvis ofta ihop med de villkor som erbjuds. Vi kan konstatera att om arbetsmarknaden för kvinnor är dålig, då kan landstingen räkna med att en grupp kvinnor låter sig hänvisas till den här typen av vårdaruppgift som ersättning för anställning. Men det är kanske heller inte riktigt bra att de hänvisas till den sortens ”anställning”. Det är väl bättre att de väljer att vara familjehemsförälder dels av intresse, men dels också därför att de därigenom får en faktisk möjlighet att försörja sig på sitt arbete — det är ju ändå fråga om ett arbete. Det skulle enligt ministern finnas formella hinder för ett anställningsförhållande. Jag tror att man, om viljan finns, kan lösa sådana eventuella hinder. Ministern pekade själv på möjligheten att objektsanställa — det är ett förfärligt ord, och jag önskar att vi kunde hitta ett annat uttryck, men vi vet ju båda vad som menas med objektsanställning, som förekommer inom hemsjukvården. Jag tror att objektsanställning kan innebära bättre förhållanden än de som råder i dag. Om det vore män som var familjehemsföräldrar, tror ministern att de i så fall skulle avstå från förvärvsarbete och ställa upp på de villkor som i dag erbjuds de kvinnor som är familjehemsföräldrar? Det här handlar om barnen, men det är också i allra högsta grad en kvinnopolitisk fråga, för den rör bara kvinnor.
Herr talman! Jag hade inte tänkt att göra något ytterligare inlägg, eftersom jag känner att vi i långa stycken egentligen är överens i den här frågan, men jag reagerade när det gäller den jämställdhetsfråga som Margö Ingvardsson tog upp. Tyvärr tror jag att Margöé Ingvardsson har rätt. Det är mest kvinnor som fullgör åtaganden av det här slaget. Det har, som jag ser det, att göra med att en stor portion idealism måste med i bilden för att man över huvud taget skall fullgöra ett sådant åtagande. Att ta hand om ett utvecklingsstört barn i en familj på det sätt som är avsikten tror jag innebär någonting som går utöver att ta en anställning och att det snarast är en komplimang till de kvinnor som gör detta. Jag tycker att det är en besvärande omständighet att mycket få män, om ens någon, fullgör ett sådant här åtagande för sin egen del.
Herr talman! Kvinnor som arbetar inom vården har alltid fått höra av arbetsgivaren att de måste ha ett visst mått av idealism i sitt arbete. Tidigare skulle man t.o.m. betrakta det som ett kall. Med de anställningsförhållanden som råder dels inom vården, dels inom det speciella område som vi diskuterar i dag är det nog fråga om ett väldigt stort mått av idealism. Men jag tror inte att idealismen skulle minska, om man förbättrade förhållandena för kvinnorna. Jag tror tvärtom att idealismen rent av skulle öka och att kvinnor på ett annat sätt skulle orka ge uttryck för denna idealism, om de fick en anständig lön och ersättning för det arbete som de utför. Om det var så att idealismen stod i direkt förhållande till lönen, kunde det användas som ett argument för att sänka lönen inom vården. Man kunde säga: Folk skall inte söka sig till vården för att tjäna pengar, utan dit skall man söka sig på rent ideella grunder. Jag tror att det kan vara ett något farligt resonemang att hänvisa till kvinnornas idealism när det gäller ansvaret för vården av barn och sjuka.

Herr talman! Inga Lantz har frågat statsministern om hur regeringen avser att förverkliga uttalandet i regeringsdeklarationen om att alla barn över ett och ett halvt års ålder skall ha rätt till plats i daghem eller i familjedaghem senast år 1991. Interpellationen har överlämnats till mig.

Alla barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar får rätt till plats i daghem eller familjedaghem under den tid behov av omsorg föreligger. Alla barn som inte är inskrivna i daghem ges rätt att delta i verksamhet i öppen förskola eller deltidsgrupp.” Detta beslut har i avkortad form återgivits i regeringsdeklarationen. Avsikten har varit att klart markera att beslutet skall genomföras. Om någon osäkerhet råder om innebörden i uttalandet, vill jag på regeringens vägnar slå fast att riksdagens beslut från den 4 december förra året givetvis gäller. Låt mig tillägga följande. Det är min och regeringens uppfattning att alla barn har behov och glädje av att delta i en organiserad pedagogisk verksamhet. Detta behöver inte innebära att denna sker i den form som t.ex. daghemmen utgör. Även deltidsgrupper och öppna förskolor ger möjlighet till pedagogisk verksamhet i gruppform. Det är enligt min mening mycket angeläget att utbyggnaden av barnomsorgen i de enskilda kommunerna nu sker i enlighet med riksdagens beslut.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. I regeringsdeklarationen på s. 13 säger statsministern att alla barn över ett och ett halvt år skall ha rätt till plats i daghem eller i familjedaghem.

Men jag hade inte hört fel, för i regeringsdeklarationen står det att daghem och familjedaghem skall gälla alla barn från ett och ett halvt års ålder. Jag blev mycket glad. I den förvissningen frågade jag Ingvar Carlsson hur detta glada budskap skulle förverkligas. Det finns 570 000 barn i åldern 18 månader-sex år. För dessa barn finns det 177 000 daghemsplatser och 109 000 familjedaghemsplatser. Det finns 600 000 barn i åldern 7-12 år. För dessa barn finns det 72 600 platser i fritidshem och 49 000 i familjedaghem. Av de här dåliga utbyggnadssiffrorna förstår var och en att det behövs en plan för att uppnå full behovstäckning när det gäller daghem, familjedaghem och fritidshem. Det fattas minst 800 000 platser. Om socialtjänstlagens 13 § skall uppfyllas, måste alltså 800 000 platser ordnas på något sätt. Ingvar Carlsson har inte gett mig något svar. Jag tycker att det är märkligt, eftersom det var just Ingvar Carlsson som gav detta löfte. Han borde kunna svara för sig. Men i stället har Ingvar Carlsson lämnat över frågan till Bengt Lindqvist. Det är klart att jag är besviken över svaret. En fullt utbyggd barnomsorg i form av heldagsomsorg skulle betyda oerhörda kvalitetsförbättringar och en stor trygghet för de föräldrar — främst kvinnor — som i dag tvingas improvisera för att få sin barnomsorg att fungera. Vidare är heldagsomsorg en förutsättning för att barnen skall kunna känna trygghet. Den utgör också en förutsättning för en personalpolitik som bygger på heltidstjänster. Ingvar Carlssons regeringsdeklaration innehöll en felaktighet, som ingav falska förhoppningar. Jag tycker att denna felsägning skulle erkännas. I stället försöker Bengt Lindqvist skyla över felet genom att säga att riksdagens beslut har återgivits ”i avkortad form”. Jag tycker att det är ett grovt och vårdslöst agerande med tanke på alla dem som tar den här frågan på allvar. Bengt Lindqvist säger att om någon tveksamhet skulle råda, skall det gamla beslutet gälla. Ja, det var ju synd — annars hade barn, föräldrar och personal varit mycket lyckliga i dag, och de hade verkligen haft någonting att se fram emot. Sedan vill jag ställa en fråga. Uppemot 90 96 av kvinnorna förvärvsarbetar i dag. Hur skall alla dessa kvinnors behov av barnomsorg kunna tillgodoses om deras barn bara får tre timmars omsorg i deltidsförskola eller — och det är ju än mindre — om de bara får gå i öppen förskola, där mammorna måste vara med hela den tid som verksamheten pågår?
Herr talman! Tillåt mig göra några observationer i denna fråga. Först och främst borde Inga Lantz ha uttryckt sin besvikelse redan i samband med regeringsdeklarationen i september, eftersom den kortversion av socialdemokratins inriktning på det familjepolitiska området som återges i den senaste regeringsdeklarationen fanns med också där. När det sedan gäller inriktningen på barnomsorgen eller delar av den, menar vi socialdemokrater att daghemmen och familjedaghemmen skall byggas ut i den omfattning som de efterfrågas av föräldrarna. Jag tror inte att vi på den punkten har någon från vpk avvikande mening. Däremot gör vi helt olika bedömningar av storleken på utbyggnadsbehovet, men det är en annan sak. Jag noterar också att vpk tydligen numera, liksom vi, godtar familjedaghemmen som en acceptabel barnomsorgsform. Slutligen kan jag inte förstå varför vpk inte vill ansluta sig till uppfattningen att de barn som inte har plats på daghem, finns hos dagmammor eller vilkas föräldrar är hemarbetande inte kan få rätt till en gruppaktivitet i en deltidsförskola eller en öppen förskola. Det är bra för alla barn att få träffas och umgås socialt, det gäller inte bara de barn som har förvärvsarbetande eller studerande föräldrar.
Herr talman! Det är klart att det kan finnas pedagogik i andra former av gruppverksamhet — det må så vara. Men nästan 90 96 av kvinnorna förvärvsarbetar, och för deras barn måste det finnas en omsorg på heltid. Det räcker inte att hänvisa dessa barn till deltidsförskola i tre timmar eller öppen förskola, som inte är någonting annat än en parklek inomhus. Dessa barn behöver heldagsomsorg, därför att deras mammor — tyvärr är det fortfarande fråga om kvinnor — nästan till 90 96 förvärvsarbetar. Den verksamhet som bedrivs i deltidsförskolan och den öppna förskolan är inte jämförbar med den omsorg som ges i heltidsförskolan. Nu planerar man att bygga ut just dessa provisoriska barnomsorgsformer, den öppna förskolan och deltidsgrupperna, till 170 000 platser, medan bara 55 000 platser satsas på daghem och familjedaghem. Detta innebär att kvinnor också i fortsättningen tvingas improvisera sin barnomsorg, och det gäller framför allt LO-kollektivets kvinnor. Bengt Lindqvist började med att säga att uttalandet i regeringsdeklarationen var en avkortad version. Många missuppfattade rubriceringen ”Förskola för alla” och trodde att det gällde utbyggnad av daghemsverksamheten så att alla barn skulle få plats. Det var en grov missuppfattning bland både massmedia och människor utanför detta hus, och vi hade en debatt om det. Det är en falsk förespegling att uttrycka det så i regeringsdeklarationen. Det är ännu ynkligare att inte tala om att det faktiskt var en felsägning. Bengt Lindqvist vet mycket väl att vpk är skeptiskt till familjedaghemmen. Vi tycker att familjedaghemmen skall bort på sikt och att barnen skall beredas en pedagogisk verksamhet. Det kan aldrig bli fråga om en pedagogisk verksamhet i familjedaghemsformen, som inte bygger på gruppverksamhet. Därför är det daghemmen som resurserna skall satsas på. Om man ser till vad föräldrarna vill ha, är det daghem som efterfrågas och inte familjedaghem. Familjedaghem väljer de därför att det inte finns någonting annat och därför att kommunerna har trott att de skulle vara billigare att satsa på. Man har gått emot den vilja som föräldrarna har uttalat i valet mellan daghem och familjedaghem.
Herr talman! Får jag än en gång, för säkerhets skull, understryka följande: Föräldrar som efterfrågar heltidsomsorg för sina barn, och som är förvärvsar antingen daghem eller familjedaghem. Detta står faktiskt också mycket tydligt i propositionen. Vi är överens om att de 90 20 av kvinnorna som förvärvsarbetar, som Inga Lantz talar om, skall ha plats i de här formerna. Det som skiljer oss är att vi socialdemokrater tycker att det är bra att också barn som inte har tillgång till den organiserade verksamheten i daghemmen får möjlighet till gruppverksamhet inom en öppen förskola eller i en deltidsgrupp. Det är där skiljelinjen finns, herr talman.
Herr talman! Det står så här i svaret, och även tidigare har jag hört det. Alla barn vilkas vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar skall få rätt till plats i daghem eller familjedaghem. Ändå gör man den snäva fördelningen när man beräknar ett utbyggnadsbehov, att det är 170 000 platser i öppen förskola och deltidsförskola man skall bygga ut och bara 55 000 platser i daghem och familjedaghem. Om man lägger ihop det som finns i dag fattas det 400 000 platser för att man skall klara förvärvsfrekvensens siffror när det gäller kvinnor. Då förstår jag inte att man kan säga att man skall bygga ut daghemmen i så liten utsträckning. Jag kan inte heller förstå hur man kan, som man säger på sista sidan i svaret, påstå att det är mycket angeläget att utbyggnaden sker såsom man har beslutat. Det går stick i stäv med hur verkligheten ser ut när det gäller den kvinnliga förvärvsfrekvensen. Det är ett mycket märkligt lappkast Bengt Lindqvist gör här. Jag skulle önska att vi kunde vara överens om att det är heldagsomsorgen som behöver byggas ut, både för barnens skull och för kvinnornas skull, så att man slipper allt trasslande, som t.ex. att arbeta på olika tider på dygnet för att få det hela att gå ihop — för det är faktiskt så många familjer tvingas att göra i dag. Detta kan inte vara obekant med tanke på de utredningar som t.ex. LO har gjort på det här området.
Herr talman! Här görs inga lappkast av något slag i det resonemang jag för. Får jag bara tillägga en sak, och det är att den planering som vi lägger till grund för utbyggnaden baseras på de efterfrågeundersökningar som görs varje år av barnomsorg i olika former. Det råkar vara så att behoven fördelar sig på det sätt som Inga Lantz har sagt. Om behovet av och efterfrågan på daghem vore större, skulle också utbyggnaden omfatta flera daghemsplatser. Så enkelt är det. Dessa undersökningar kommer vi att upprepa varje år och på det sättet utforma den barnomsorg som befolkningen efterfrågar.

Herr talman! Hugo Hegeland har i en interpellation frågat statsrådet Bengt K. Å. Johansson om —- i vilken utsträckning fonderna hittills har utnyttjats och - vilka erfarenheter som gjorts och vilka eventuella resultat som har uppnåtts. Enligt arbetsfördelningen i regeringen är det jag som skall besvara interpellationen. Förhandlingar pågår för närvarande mellan statens arbetsgivarverk och de statsanställdas huvudorganisationer om bl.a. beslutsordningen och fondernas organisation. Medlen har därför inte börjat tas i anspråk. Några konkreta erfarenheter finns följaktligen inte att redovisa nu.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. När jag begrundar det kan jag inte låta bli att komma in på bakgrunden till dessa s.k. förnyelsefonder. Syftet med och organisationen för de statliga förnyelsefonderna avviker avsevärt från vad som gäller för de privata förnyelsefonderna inom näringslivet. De statliga fonderna har närmast karaktären av anslag avsedda för insatser som skall underlätta förändringar och omstrukturering. Men för denna typ finns det, herr statsråd, redan anslag, så det behovet är alltså tillgodosett. Är det inte det förhållandet som kan förklara att det går litet långsamt med det statliga fondsystemets organisation? Är det inte också egendomligt, herr statsråd, att dessa statliga s.k. förnyelsefonder har tillkommit genom kollektiva avtalsförhandlingar, låt vara att avtalet godkändes av riksdagens lönedelegation? Men lönedelegationen befann sig de facto i den situationen att den knappast hade något val, eftersom avtalet redan var ingånget när det väl presenterades för riksdagens lönedelegation. Egentligen borde naturligtvis hela riksdagen ha fått diskutera denna fråga. De statliga förnyelsefonderna kan inte betraktas som lönekostnader. Följaktligen bör de då inte regleras i kollektivavtal. Som framgår av min interpellation har riksdagen realiter bundit sig för avsättningar till de statliga s.k. förnyelsefonderna för budgetåren 1986 88 och 1988/89, utan att riksdagen haft reell möjlighet att ta ställning. Tycker inte herr statsrådet att det är egendomligt att ingångna kollektivavtal så kan binda riksdagen för flera år framöver? Nu har emellertid debattläget, som Bo Holmberg säkert observerat, plötsligt blivit högst intressant sedan statsministern i ett tal i Södertälje i söndags gick ut och sade: Förnyelsefonderna är oerhört underskattade. Med deras 6 till 9 miljarder kronor har vi resurser att genomföra en av de största utbildningsreformerna i Sverige. Det är den återkommande utbildningen, som vi började tala om först i början av 1970-talet. Men, herr statsråd, det var ju inte alls därför som dessa förnyelsefonder i första hand kom till. Det var ju för att klara 1985 års avtalsrörelse. Det vore därför mycket intressant, herr statsråd, att få veta om statsrådet delar statsministerns uppfattning att förnyelsefonderna är oerhört underskattade och att de givit oss resurser att genomföra en av de största utbildningsreformerna i Sverige. Detta är egentligen ett helt otroligt uttalande. Genomförandet av en av de största utbildningsreformerna i Sverige sker helt vid sidan av utbildningsdepartementet, utan någon egentlig föregående utredning, och framtvingas av LO för att man skall kunna enas i avtalsförhandlingarna om löner som inte konkurrerar ut Sverige! Jag vill till sist också fråga statsrådet Bo Holmberg: Gäller statsministerns uttalande även effekten av de statliga s.k. förnyelsefonderna? Är inte beloppet i så fall ganska blygsamt, blott 200 milj.kr. under sammanlagt 4 år, medan förnyelsefonderna inom näringslivet redan under det första året uppgår till nära 10 miljarder kronor?
Herr talman! Jag vill göra tre kommentarer till herr Hegelands anförande. Den första gäller bakgrunden till förnyelsefonderna på den statliga sidan och deras syfte. Meningen är att förnyelsefonderna på den statliga sidan skall vara ett instrument för parterna, så att de kan arbeta offensivt också med förändringar. Den bedömning som gjordes under avtalsförhandlingarnas gång var att den typen av friare pengar inte finns angiven i den ordinarie budgeten. Den andra kommentaren gäller om det är möjligt att träffa kollektivavtal eller ej om förnyelsefonderna. Om jag tolkade herr Hegeland rätt menade han att detta var osäkert. Jag delar inte den uppfattningen. Jag anser att det är fullt möjligt för parterna att träffa kollektivavtal i denna fråga. Sedan tror jag att herr Hegeland och jag kan vara eniga om att det är bra om inte hela riksdagen dras in på alla de områden som berör förhandlingarna om kollektivavtal. Den sista frågan som herr Hegeland tog upp gällde förnyelsefonderna på den privata sidan. Där handlar det ju om belopp av ett helt annat slag. Vi kommer alltså upp i de stora summor som herr Hegeland nämnde. Det är klart att det där finns helt andra möjligheter till utveckling och till reformer på olika områden. Sådana summor finns ju inte alls på den statliga sidan. De insatser som kan göras på den sidan är begränsade i förhållande till insatserna på den privata sidan, som statsminister Ingvar Carlsson talade om.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för dessa kompletterande svar. Det var intressant att höra att de statliga s.k. förnyelsefonderna är av helt annan karaktär än de privata. Då frågar man sig onekligen om förnyelsefonder får se ut hur som helst. Kan man kalla vad som helst för förnyelsefonder? De statliga förnyelsefonderna skall alltså i första hand avse omstrukturering men även utbildning. Det är ju meningen att också det privata näringslivets förnyelsefonder skall användas för utbildning. Det betonas väldigt starkt. Det är väl inte någon tillfällighet att dessa fonder kom till i samma avtalsrörelse och att det först fattades beslut inom den privata sektorn och sedan inom den statliga. Där finns obestridligen ett mycket nära samband. Jag tycker att civilministern litet väl lätt glider ifrån den påtagliga likheten. Sedan till frågan om man verkligen kan ingå kollektivavtal om förnyelsefonder. Åtskilliga jurister finner nog att det är litet underligt att man kunde ta med de speciella statliga förnyelsefonderna i ett kollektivavtal. Dels finns redan fonder som kan klara detta, dels ligger dessa uppgifter vid sidan av det som verkliga kollektivavtal skall gälla. De skall ju gälla anställningens villkor och framför allt den monetära ersättningen. Det här verkar vara mycket av en efterhandskonstruktion. Ingvar Carlsson sade att man sedan 1970-talet talat om behovet av utbildningsreformer men först våren 1985 kommer man på, helt plötsligt, att vi behöver förnyelsefonder. Nu har Metalls ordförande Leif Blomberg sagt att han vill ha permanenta förnyelsefonder, i varje fall inom den privata sektorn. Därför undrar jag givetvis om detta är avsikten också med de statliga förnyelsefonderna. Tänker man permanenta dem också?
Herr talman! När jag sade att det förelåg väsentliga skillnader mellan de statliga och de privata förnyelsefonderna, var det just penningmängden jag syftade på. I övrigt är syftet att man skall kunna ha friare pengar för utvecklingsarbete. I det utvecklingsarbete som pågår inom svensk statsförvaltning där man försöker att effektivisera verksamheten samt arbeta med decentralisering och service är det en stimulans att kunna använda pengar till nya projekt och nytänkande. Detta kan bidra till att utveckla svensk statsförvaltning. Att det därtill kan ske tillsammans med personalen och de fackliga organisationerna ser jag som en fördel. De här utvecklingsfonderna kan bidra positivt till en utveckling av svensk statsförvaltning. Vad som skall hända på den privata sidan är helt och hållet en fråga för parterna. Jag vill heller inte binda den statliga arbetsgivarsidan genom att säga vad som kommer att hända när perioden för dessa fonder går ut. Låt oss först sätta fonderna i sjön och se vad det leder till.

Herr talman! Det är litet lättvindigt att som civilministern gör hänföra de privata förnyelsefonderna till något helt annat än de statliga. Det är väl ändå ingen som tror att vi hade fått de s.k. förnyelsefonderna på den statliga sidan om vi inte först hade haft förnyelsefonderna på den privata arbetsmarknaden. Det finns ett uppenbart samband. De statliga förnyelsefonderna kom som en följd av förnyelsefonderna på den privata sidan. Därför kan inte skillnaden mellan dessa fonder vara så stor. Om nu dessa fonder är så bra och om det inte finns pengar på annat håll, enligt statsrådet, för omstrukturering och utveckling av utbildning, varför tar det då så lång tid att komma till skott? Det är ju nästan ett år sedan man beslutade om detta, och enligt ministern har man tydligen haft någon form av förnyelsefonder i bakhuvudet sedan 1970-talet. Först under våren 1985 kom man till skott. Men nu är det våren 1986, och även om det är snö och kallt ute så har inget hänt. Jag tycker att det går ovanligt trögt, om man är så otroligt positiv till dessa förnyelsefonder.
Herr talman! Låt mig kortfattat säga att Hugo Hegeland har frågat mig om de statliga förnyelsefonderna. Jag kom inte hit för att svara på frågor om förnyelsefonderna på den privata sidan. Jag kan förstå att herr Hegeland ställer dessa frågor beträffande den statliga sidan, eftersom staten har ett arbetsgivaransvar. Men vi har ju en fri arbetsmarknad på den privata sidan, och interpellationen handlar inte om den sidan. Låt mig beträffande förhandlingsläget på den statliga sidan säga att förhandlingarna är på gång, och jag utgår från att det inte skall ta alltför lång tid innan en överenskommelse föreligger så att avtalen kan realiseras.

Fru talman! I dagens u-landsdebatt är det viktigt att inte bara rikta blickarna mot svensk biståndspolitik som sådan. För u-länderna som grupp är handelsutbytet med industriländerna långt mer betydelsefullt än biståndsströmmarna. Också vi i Sverige måste tillämpa en helhetssyn på våra relationer till utvecklingsländerna. Vill vi bidra till den fattiga världens utveckling så får vi inte bromsa densamma genom en ogenerös handelspolitik. Direkt genant är det för ett frihandelsland som Sverige att fortsätta att tillämpa textilrestriktioner mot de fattiga länderna. Importbegränsningarna på tekoområdet drabbar länder som samtidigt får u-hjälp från Sverige. Detta är absurt. Jag kan för kammaren berätta att jag själv var med SIDA:s styrelse i New Delhi. Jag kunde vid den tidpunkten läsa i tidningarna att där också var en handelsdelegation från Sverige som sysslade med att sätta upp begränsningar för Indiens tekoexport till Sverige. Sverige ligger i relation till andra industriländer lågt vad gäller handeln med utvecklingsländerna. Det finns således all anledning för oss att på olika sätt söka stimulera denna handel. Textilrestriktionerna bör alltså avvecklas. Medan ett ökat handelsutbyte är en naturlig del av ett lands utvecklingsprocess, är biståndsströmmarna utifrån kommande resurser, som i bästa fall kan ge ett värdefullt bidrag till utvecklingsprocessen och i sämsta fall leder till snedvridningar och felallokeringar i mottagarländernas ekonomier. 1970-talets erfarenheter visar otvetydigt att bistånd i sig inte åstadkommer utveckling. Bistånd kan vara en hjälp till och stöd för u-ländernas egna utvecklingsansträngningar. Det är i medvetande om att vårt bistånd måste vara en hjälp till självhjälp som vi skall utforma vår biståndspolitik. Aldrig så generösa biståndsprogram nyttjar föga så länge u-länderna själva för en utvecklingspolitik som inte stimulerar deras egen befolkning till produktiva insatser. Utvecklingen i många av programländerna för svenskt bistånd är utomordentligt nedslående. I stället för en utveckling råder stagnation och tillbakagång. Tidigare självförsörjande länder måste nu importera livsmedel. I länderna söder om Sahara har bruttonationalprodukten sjunkit med i genomsnitt 3,5 26 per år sedan 1980. Den krisartade utvecklingen i Afrika har många orsaker. Oljeprishöjningar, torka, men också den förda utvecklingspolitiken, där satsningen på statliga företag, statsfarmer och tvångskollektivisering av bönder — och även tvångsförflyttningar — enligt marxistisk modell haft en katastrofal inverkan på produktionen. Även biståndets roll måste diskuteras. Har biståndet trots alla goda avsikter i vissa hänseenden stjälpt snarare än hjälpt? Har u-länderna med biståndsmedel finansierat uppbyggnaden av en social sektor som de har svårt att själva klara driften av? Uppenbart är att u-länderna, påhejade av glada biståndsgivare, förbyggt sig i stora projekt som snarare blivit tärande än närande för u-länderna själva. Många bedömare pekar också på att biståndsflödet underlättat och medverkat till uppbyggnaden av en offentlig byråkrati i städerna medan mycket litet av biståndsinsatserna uppmuntrat de produktiva krafterna, dvs. de enskilda människorna verksamma i jordbruk och småindustri. 1970-talets dystra erfarenheter av utvecklingssamarbetet, där alltför litet av biståndet lett till uppsatta mål, en ekonomisk och demokratisk utveckling i mottagarländerna, måste leda till en omprövning och nyorientering av utvecklingssamarbetet. Det kravlösa, regimorienterade bistånd som knäsattes av socialdemokraterna i början av 1970-talet leder inte till framåtskridande. Det svenska biståndet måste ges en breddad och självständigare bas så att det blir mindre beroende av regimernas öden i mottagarländerna. Detta kan bl.a. ske genom att en större del av biståndet slussas genom enskilda svenska organisationer som i sin tur är verksamma i mottagarländerna. Det svenska biståndet bör i mycket större utsträckning än nu inriktas på att stödja den enskilda sektorn i u-länderna, jordbrukarna, företagarna, kooperation, fack, universitetsvärld m.m. Även i u-länderna är det de enskilda människorna själva, som individer, familjer och grupper, som måste stå för utvecklingen. Denna kan aldrig kommenderas fram av staten. Det är därför olyckligt att så mycket av det svenska biståndet gått till att stödja regimer i u-länderna som försökt genomföra en socialistisk planhushållning i sina resp. länder. Resultatet har blivit katastrofalt ur såväl demokratisk som ekonomisk och social synpunkt. Det är märkligt att socialdemokratin, som vill se sig som en förkämpe för demokratiska värden, visar så litet intresse för dessa när det gäller programländerna för svenskt bistånd. Särskilt anmärkningsvärd är den socialdemokratiska attityden gentemot Vietnambiståndet. Varken båtflyktingarnas öde, den fortsatta ockupationen av Kampuchea eller tvångsarbetet för kvinnorna i skogen förmår socialdemokraterna att ompröva sin inställning. Det omfattande biståndet till Vietnam fortgår. När tusentals människor terroriserades och dödades av utsända regeringstrupper i Zimbabwe var det SIDA:s styrelse som reagerade, inte den svenska regeringen. Det land som får den största ramhöjningen i årets biståndsbudget är Nicaragua, ett land som varken tillhör de fattigaste eller kan visa på en demokratisk utveckling. Demokratimålet är eftersatt i svensk biståndspolitik. Ändå visar all erfarenhet att en utvecklingsstrategi som tar hänsyn till och satsar på individen är enda vägen att nå sociala och materiella framsteg. Ett samhälle som ger inflytande åt individen är en förutsättning för att de uppsatta utvecklingsmålen skall kunna uppfyllas. Det går inte att moraliskt eller politiskt försvara avsaknaden av demokrati i något land. Till årets riksmöte föreslår moderata samlingspartiet att Sverige utarbetar en strategi för hur svensk biståndspolitik på ett mera aktivt sätt kan stödja en demokratisk och pluralistisk utveckling i u-länderna. Element i en sådan strategi bör kunna vara stöd till fftämjandet av rättsväsendet, en fri press, demokratins arbetsformer. I en sådan strategi bör också ingå stöd till utvecklandet av enskild företagsamhet, stöd till kooperation och facklig verksamhet. Vi bör satsa mer på att stödja den lokalt befintliga strukturen i form av jordbruk och småföretag, t.ex. genom lokala utvecklingsbanker. Alltför mycket av det svenska biståndet kanaliseras i dag genom regeringskanaler och den offentliga byråkratin och bidrar därmed inte till utvecklandet av den mångfald och pluralism i samhällslivet som också u-länderna så väl behöver. Främjandet av de mänskliga rättigheterna i mottagarländerna bör ägnas särskild omsorg. Här kan bidrag och stöd via olika internationella organisationers verksamhet på området vara en riktig väg. Vad utvecklingsländerna i dag behöver är inte mer av en centralstyrd, dyrb: r offentlig sektor. De behöver föra en marknadsorienterad politik som stimulerar de många människorna på landsbygden till en ökad produktion. De behöver hjälp till enskilt institutionsbyggande. Fru talman! Svensk u-hjälp måste omorienteras så att de enskilda insatserna, de enskilda organisationerna och de demokratiska krafterna får ett bättre stöd. U-landspolitiken i vid mening måste omfatta handelspolitiska åtgärder, forskningssamarbete och kulturutbyte samt vidgade möjligheter för svenskt näringsliv, missionen och de humanitära, kooperativa och fackliga organisationerna att var och en på sitt område bidra till en framgångsrik utveckling av u-ländernas ekonomiska, sociala och kulturella struktur. Fru talman! Även i år föreslår vi moderater besparingar på biståndsanslaget, som en del av vår allmänna besparingspolitik i riksdagen. Det är i och för sig inte roligt att behöva göra detta, men det känns väsentligt lättare när man betraktar de stora reservationerna på biståndsanslaget som växer år från år. Förra årsskiftet var de 5 miljarder kronor, senaste årsskiftet 6 miljarder kronor. Svensk u-hjälps problem är inte bristen på pengar utan svårigheten att omsätta de anslagna medlen i insatser som leder till framåtskridande och utveckling för de fattiga. Vi vill inte sätta upp någon ny landram för Vietnam. Jag behöver inte upprepa motiven härför. Vår kritik av oklarheterna runt betalningsbalansstödet kvarstår. Sverige bör delta i och verka för internationella överenskommelser om skuldavskrivning för de fattigaste u-länderna. Vi tror att vi kan göra en värdefull insats här. Vi har kunnat notera att biståndsministern är verksam i dessa frågor, och det tycker vi är bra. Vi menar att det är särskilt de fattigaste afrikanska länderna som här kommer i fråga. Medel härför kan, när detta blir aktuellt, tas från reservationerna. I linje med vår strävan att komma bort från det stela landramstänkandet föreslår vi ingen höjning av landramarna. Vi vill i stället satsa medel på ett betydande miljöoch markvårdsanslag, där vi är eniga med övriga borgerliga partier. 150 milj.kr. avsätts härför. Vårt förslag om en ökad anslagsram för enskilda organisationer kommer att bifallas av riksdagen. Vi är glada över att utskottets socialdemokrater överger regeringens svårförklarligt negativa inställning i detta hänseende. De 375 milj.kr. som riksdagen nu anslår ser vi som ett etappmål. Anslaget bör fortsätta att öka. Anita Bråkenhielm kommer att närmare beröra detta. Fru talman! Väsentliga inslag i svensk biståndspolitik kan ses som ett stöd för kampen mot apartheid. Vi moderater vill att detta stöd ökar, och vi förvånas över att regeringen föreslagit ett lägre belopp än SIDA när det gäller anslagsposten Humanitärt bistånd till Södra Afrika. Det är viktigt att också det stöd som utgår till grupper, organisationer och enskilda vilka inne i Sydafrika verkar för en fredlig omdaning av det sydafrikanska samhället växer. Apartheidsystemet i Sydafrika är dömt att avskaffas. Det är angeläget att detta kan ske på fredlig väg och att det framtida Sydafrika kommer att präglas av demokratins ideal. En positiv utveckling i Sydafrika påskyndas av en demokratisk utveckling i grannländerna. Starka skäl pekar på det önskvärda i att Sverige ägnar större uppmärksamhet åt att stödja en demokratisk utveckling i hela regionen. Därför föreslår vi att en ny särskild anslagspost införs, som till en början tillförs 25 milj.kr. Medel ur denna skall kunna ges till medborgarrättsorganisationer, till kooperativa och fackliga organisationer liksom till kyrkors verksamhet. Stöd bör också ges till politiska fångar, t.ex. i form av rättshjälp samt hjälp till deras familjer. Andra former av bistånd är stöd till en allsidig, från statsmakterna fristående, nyhetsförmedling. Mina moderata kolleger i utskottet Sten Sture Paterson och Anita Bråkenhielm kommer att närmare beröra behovet av en biståndspolitisk utredning, miljöoch markvårdsfrågorna, SAREC, anslagen till de enskilda De moderata förslagen innebär ett totalt biståndsanslag på 8 190 milj.kr., vilket motsvarar drygt 0,9 20 av BNI. Minskningen i förhållande till regeringens förslag är 750 milj.kr. Fru talman! Svenskt bistånd behöver spridas mera och inte ytterligare koncentreras. Det behöver spridas bort från biståndsbyråkrati och ut på så många förmedlare och mottagare som möjligt. Svenskt bistånd behöver spridas till många lokala strukturer och institutioner inom u-länderna, och det bör gå till fler u-länder än i dag. De stora låsta landprogrammen har mycket litet positivt att visa upp. Programländerna har år efter år kunnat räkna med växande landramar, i stort sett oberoende av hur samarbetet fungerat. Risk finns att program tillkommit och importstöd utbetalats mer för att fylla upp landramarna än för att insatsen haft karaktären av en meningsfull hjälp till självhjälp. Det är dags att satsa på en alternativ strategi, en strategi för en demokratisk utveckling och ett mera flexibelt bistånd, där vi kan bidraga till att lösa särskilt viktiga problem för världssamfundet, t.ex. miljöoch befolkningsfrågor i fler länder än den nuvarande programlandskretsen. Effektiviteten i biståndet måste höjas. Detta kan bl.a. ske genom att vi övergår till ett mera projektinriktat bistånd, där klara mål för insatsen kan uppställas och en meningsfull utvärdering ske. Svenskt bistånd kan inte omorienteras över en natt bort från de luftiga programoch importstöden. Därför bör en femårsplan utarbetas som gradvis kraftigt förstärker de positiva inslagen i SIDA:s nuvarande arbete, miljövården, landsbygdsutvecklingen, småindustristödet, samarbetet med de enskilda organisationerna. Målet bör vara att få en biståndspolitik som stöder u-ländernas egna utvecklingsmöjligheter inom bl.a. enskild företagsamhet och jordbruk, en biståndspolitik som stöder de demokratiska krafter som leder till framåtskridande och ekonomisk och social utveckling. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de moderata reservationer som är fogade till utskottets betänkande liksom till övriga reservationer där moderata företrädare finns med.

Fru talman! Det pågår ett gigantiskt slöseri med resurser i världen. Världens ledare satsar ca 2 800 milajarder kronor varje år på krig och krigsförberedelser, och det innebär mer än en fördubbling på 15 år. Öppet krig råder på flera håll i världen. Den stora resursen människan lemlästas och dödas, och materiella värden av oskattbar storlek förstörs. Mer än hälften av världens forskare ägnar sina krafter åt att finna nya metoder för att på ett mer raffinerat sätt döda och förstöra. Den stora forskaruppgiften borde i stället vara att göra tillvaron på vår jord i alla avseenden drägligare för människorna. I olika internationella organisationer arbetar Sverige, med en bred inre enighet, för avspänning och fred i världen. I detta fredsarbete har vi klart deklarerat att en förutsättning för en fredligare värld är att vi mera rättvist fördelar jordens resurser. Strävan efter en mera jämlik värld är själva kärnan i fredsarbetet. Den oro och rädsla som skapar konflikter har en drivhusmäs sig grogrund i analfabetism och bristande kontakter med omvärlden. Hunger och sjukdomar bland de fattigaste folken i världen släcker liv i förtid och fullbordar den fullständiga utslagningen. Den svenska biståndsverksamheten har en grund i filosofin att vi genom den bidrar till en fredlig utveckling i världen. Den har också en förankring i en humanitär samhällssyn: att man skall hjälpa sina medmänniskor när dessa har det svårt. Känslan av solidaritet med de fattiga och förtryckta och med dem som drabbats av krig och andra katastrofer är en solidaritet som inte stannar vid landgränser. Den går från människa till människa, och den har hela världen som sitt fält. Den solidariteten har också gjort att svensk biståndsverksamhet i första hand riktar sig till de fattigaste länderna. I högtidliga deklarationer har också i-länderna, den besuttna överklassen bland världens länder, förklarat sig beredda att uppfylla FN:s mål att avsätta 0,7 70 av resp. lands BNP till bistånd åt de fattigaste länderna. Dessa deklarationer skapade på sin tid stora förväntningar, men förväntningarna har inte kunnat infrias. Den tidigare nedgången i världsekonomin gav luft under vingarna åt de egoistiska och reaktionära krafter som kallt predikat sitt evangelium, att i första hand slå vakt om den egna, höga standarden. Egoismen finns också kvar när de ekonomiska kurvorna pekar uppåt — det är bara argumenten som byter karaktär. USA kritiserar ledningen för FN:s hjälporgan och skär drastiskt ned anslagen. Sovjet har aldrig visat sig särskilt intresserat att hjälpa där inte dess politiska mål varit inom räckhåll. Thatchers England och Mitterands Frankrike är andra stormakter som ställer sig kallsinniga till lidandet och nöden i u-länderna. Det är endast 4 av OECD:s 17 medlemsländer — Nederländerna, Danmark, Norge och Sverige — som nått över det av FN uppställda minimimålet på 0,7 90 av BNP. I den internationella opinionsbildningen för ökat u-landsbistånd har Sverige gått i spetsen och blivit ett föredöme genom att vi budgetåret 1977/78, när Ola Ullsten tillträtt som biståndsminister, blev det första land som faktiskt nådde enprocentsmålet. Det kom därför som en chock när den socialdemokratiska regeringen hösten 1983 beslöt att sänka biståndet under 1 96. Efter folkpartiets hårda kritik och kritik även från andra, inte minst från Broderskapsrörelsen, Kvinnoförbundet och ungdomsrörelsen inom socialdemokratin, återställdes enprocentsnivån i fjolårets budget. I fjolårets biståndsdebatt applåderade jag och Jan-Erik Wikström, som folkpartiets huvudtalare, detta. Vi sade också att vi betraktade den tidigare dumpningen under enprocentsmålet som närmast ett olycksfall i arbetet och var beredda att stryka ett streck över den tidigare kritiken och gemensamt med regeringspartiet arbeta för att ge de konkreta biståndsinsatserna bästa möjliga innehåll. I den debatten uttryckte vi dock en farhåga att den tekniska konstruktionen av biståndsanslaget skulle leda till att det faktiska biståndet inte skulle nå upp till 1 96. Vi presenterade också alternativa förslag. Det fanns underlag för denna farhåga, för under ett antal år hade det blivit stora reservationer av vårt biståndsanslag. Så har även blivit fallet nu, men vi kunde inte drömma om att den socialdemokratiska regeringen skulle överföra 280 milj.kr. av tidigare anslagna medel till u-hjälpen till årets budget. Att räkna samma pengar två gånger är att ta tillbaka en redan given gåva och att i budgetceremonin sedan ge den en gång till. Man vill dessutom inhösta applåder för att man på detta sätt fifflar med bokföringen och gör uttalanden som biståndsminister Lena Hjelm-Wallén gjort, att enprocentsmålet har stark politisk förankring. Hon förklarade sig också beredd att ständigt återerövra den allmänna opinionen för detta mål. Detta är ett nytt grepp då det gäller att handskas med den allmänna opinionen. Man sviker en målsättning, men man fortsätter att bearbeta opinionen för denna målsättning som om man uppfyllt den. Man varken lever som man lär eller lär som man lever. Det är helt klart i den här frågan. Fakta är tyvärr, att regeringen valt att sänka biståndet under enprocentsnivån, men inte gör det öppet. Detta är mycket allvarligt. Om någon vecka lägger regeringen sin kompletteringsproposition till statsbudgeten. Det finns ännu, ärade statsråd och ledamöter av s-gruppen i utrikesutskottet, en chans att återgå till enprocentsmålet, och därmed få ord och handling i fråga om den internationella solidariteten att överensstämma. 280 milj.kr. rätt använda betyder mycket som bistånd till de människor som lider nöd. Jag ställer här en konkret fråga till biståndsministern: Är regeringen beredd att återställa enprocentsnivån genom att tillföra u-hjälpen ett tilläggsanslag i kompletteringspropositionen? Moderata samlingspartiet går vidare med sin ståndpunkt att vårt ulandsbistånd kan vi skära ned på och därmed göra besparingar till den svenska statskassan. Moderaterna anser att vi är för fattiga i Sverige för att avstå en hundradel av våra inkomster till människor som lever i en nöd som är ofattbar för oss svenskar. Moderaterna kritiserar den svenska u-hjälpen för att den inte är tillräckligt effektiv och att det blir för stora reservationer varje år, dvs. att vi inte hinner fullfölja projekten i den takt som planerats. Folkpartiet instämmer i vissa delar av denna kritik, men vi har också förståelse för att det är svårt att tidsbestämma och i övrigt planera vissa projekt. Vi kan inte heller instämma i det moderata resonemanget att brister i u-hjälpens effektivitet och de stora reservationerna är skäl för att skära ned nivån på vårt bistånd. Fru talman! Anslagets storlek är självfallet en ytterligt viktig fråga för Sveriges möjligheter att hjälpa u-ländernas människor ur deras ekonomiska och sociala misär. Det är inte ett utslag av pessimism och svartsyn att konstatera att klyftan mellan rika och fattiga länder ständigt växer. Jag skall här redovisa några av orsakerna till detta. Världsekonomin har från mitten av 1970-talet präglats av stagnation. Orsak har främst varit de omfattande oljeprishöjningarna. På ett kännbart sätt har dessa träffat ekonomin i den industrialiserade världen. Detta har fört med sig en ekonomisk åtstramningspolitik i de rika länderna, och biståndet till de fattiga länderna har stagnerat och krympt. Trots löftena i FN ligger OECD-staternas bistånd sedan 1970 kvar på en nivå som endast är hälften av de 0,7 Zo av BNP som utlovats. Enprocentsmålet uppnås numera enligt DAC:s statistik endast av Nederländerna och Norge. För Sverige anges den senaste siffran, som är för 1984, till endast 0,8 Zo. Även Danmark med 0,85 96 har passerat Sverige, som var det land som först nådde enprocentsmålet. Hårdast drabbade i sin ekonomi har dock de oljeimportberoende uländerna blivit. De har fått vidkännas ett minskande bistånd, vikande exportmarknader, låg tillväxt i produktionen, försämrade bytesförhållanden, allt större betalningsunderskott, knapphet på valutor och växande skuldproblem. U-ländernas sjunkande tillväxt har fortsatt även sedan i-ländernas ekonomier från 1983 haft en viss uppgång. FN-konferensen om befolkningsfrågor i Mexico 1984 satte också befolkningsutvecklingen i fokus. Det finns i dag mer än 4,5 miljarder människor på vår jord. På en mansålder räknat från i dag kommer jordens folkmängd att växa till 10 miljarder — mer än en fördubbling. Detta trots att befolkningsbegränsande åtgärder börjat ge resultat och inräknats i prognosen. Praktiskt taget hela denna befolkningsökning kommer att äga rum i u-länderna, vilkas befolkning kommer att växa från drygt 3 miljarder till 8,5 miljarder. Under samma tid kommer Afrikas befolkning att femdubblas. Befolkningsexplosionen drabbar alltså främst den del av mänskligheten som redan i dag saknar tillräckligt med mat och rent vatten, skola och sjukvård. Träd och buskar kommer att skövlas, öknarna breder ut sig och människorna flyr en steril landsbygd för att hopa sig i städer på 20-30 miljoner människor. Tusentals djuroch växtarter hotas av undergång, och ekologerna varnar för de katastrofala effekter detta kan få. Vi måste ingripa i skeendet. Detta, fru talman, är det scenarium på kort och lång sikt som gäller för vår debatt om bistånd till de fattigaste folken i världen. Med tanke på detta ställer man frågan: Törs verkligen någon stiga fram och säga att u-ländernas problem inte angår oss — att de själva får lösa sina egna problem? I den biståndspolitiska debatten intar numera demokratifrågorna en framskjuten plats. Folkpartiet anser att det skall läggas starkare betoning än tidigare på främjandet av demokrati och mänskliga rättigheter i mottagarländerna. Bakom detta ligger den filosofin att det inte går att nå effektivitet i en humanitär hjälpinsats till ett folk som förtrycks och där de mänskliga rättigheterna inte respekteras. Det finns också en betydande risk för att den svenska u-hjälpen av en förtryckarregim används praktiskt och i propagandan för att ytterligare stärka greppet om det förtryckta folket. I arbetet för avspänning och fred i världen har vi deklarerat att en viktig förutsättning för att uppnå detta mål är att vi på ett mera rättvist sätt fördelar jordens resurser. Strävan efter en mera jämlik och bättre värld är själva kärnan i fredsarbetet. Den svenska biståndsverksamheten har sin förankring i en humanitär samhällssyn: att man skall hjälpa sina medmänniskor när dessa har det svårt. Med denna humanitära syn på vår biståndsverksamhet kan vi inte acceptera att länder som vi lämnar bistånd till deltar i anfallskrig. Folkpartiet har markerat denna sin inställning då det gäller biståndet till Vietnam. När kriget i Vietnam upphörde i mitten av 70-talet var det naturligt att Sverige lämnade bistånd till landets uppbyggnad. De rent mänskliga behoven i Vietnam var enorma, och från rent biståndspolitiska synpunkter var det mycket befogat med insatser där. Julen 1978 startade vietnameserna en invasion i grannlandet Kampuchea. Detta var ett klart brott mot folkrätten. I Kampuchea rådde vid den tidpunkten ett mardrömsliknande tillstånd under Pol Pots regim, och från svensk sida fanns en avvaktande, närmast positiv attityd till att Vietnam med begränsade operationer hjälpte de frihetsrörelser som fanns i landet. Men numera finns det klara tecken på att Vietnam tänker stanna kvar under obestämd tid i Kampuchea. Man skjuter hela tiden fram den tidpunkt då man beräknar att lämna landet. Stora vietnamesiska truppstyrkor finns i landet, och sedan december 1984 har dessa trupper gått till massiva attacker mot flyktinglägren vid gränsen till Thailand. Motståndet mot de nya inkräktarna har hårdnat hos Kampucheas folk, och Vietnams roll är nu ockupationsmaktens. Förutom principella synpunkter på länder i anfallskrig medför krigshandlingarna i Kampuchea att det svenska biståndet potentiellt stärker den krigförande parten, att de kompletterande inhemska insatser i biståndet som har beräknats uteblir eller försenas och att det svenska biståndet får svårt att klara de uppställda målen. Opinionsmässigt har också Vietnams anfallskrig i Kampuchea utvecklats till en svår belastning för svenskt bistånd. När vi deklarerar att det svenska biståndet syftar till att skapa bättre förhållanden bland de fattiga folken och till en fredligare och stabilare värld har svensken i gemen svårt att förstå att vi hjälper ett land som anser sig ha råd att anfalla ett grannland. Med dessa skäl som bakgrund föreslår vi en sänkning av anslaget till Vietnam till 200 milj.kr. Vi anser också att vid de omförhandlingar som skall ske med Vietnam om den fortsatta hjälpen bör siktet tas på snabbast möjliga avveckling av biståndet. Bedömningen måste naturligtvis ske från utgångspunkten att det redan givna biståndet inte spolieras. Det är också möjligt att det i begränsad omfattning övergår till ett rent humanitärt bistånd. Beträffande Nicaragua föreslår folkpartiet en neddragning i förhållande till regeringens förslag med 35 milj.kr. Folkpartiet gör den bedömningen att det instabila läget motiverar en viss återhållsamhet med ytterligare långsiktiga åtaganden. I stället bör humanitära insatser av olika slag och bistånd genom enskilda organisationer i den rådande situationen kunna spela en ökande roll. Av detta skäl har vi också plussat på anslaget för humanitärt bistånd i Latinamerika med 55 milj.kr. till 205 milj.kr. Det finns alltså medel till dessa humanitära insatser. Folkpartiet föreslår vidare att katastrofanslaget räknas upp med 100 milj.kr. Vetesäckar, filtar, tält och mediciner — ungefär så har vi vant oss vid att katastrofhjälp skall se ut. Detta vill vi ge, dvs. svenska folket har den inställningen. Den svenska biståndsviljan är enligt SCB:s undersökningar stark och stabil. Sannolikt finns det ingen stödform som har samma genuina folkliga förankring som den omedelbara hjälpen till översvämningarnas, svältens och jordbävningarnas offer — ofta människor som vi möter i TV:s ögonblicksbilder. I en utredning har Sture Linnér slagit fast att naturkatastrofer och framför allt deras ökande skadeverkningar i hög grad är människans verk. Hans recept är att vi skall satsa mer än tidigare på att förebygga ett upprepande av katastroferna och på rehabiliteringsfasen. Linnér drar den slutsatsen att akuthjälp och utvecklingsbistånd måste närma sig varandra. Då det gäller förebyggande åtgärder och en hög katastrofberedskap är t.ex. kommunikationerna en starkt försummad faktor. Kvinnans roll i jordbruksproduktionen måste också ges större uppmärksamhet. I Afrika och Asien är hela 60-80 96 av jordbrukarna kvinnor. FN-organens insatser — ofta hårt kritiserade — får på det hela taget gott betyg av Linnér, som i högre grad vill låta katastrofhjälpen gå den vägen och genom de enskilda organisationerna, som ofta har lätt att i obyråkratiska former nå ut till de fattigaste. Sture Linnérs åsikter i dessa frågor delas också av Röda korsets generalsekreterare Anders Wijkman. De åsikter som folkpartiet har beträffande stödet till enskilda organisationers hjälpverksamhet i u-länderna får alltså ett starkt stöd i Sture Linnérs utredning. Genom den kännedom om människor och förhållanden i den hjälpmiljö där de verkar har enskilda organisationer ofta unika möjligheter att göra hjälpen maximalt effektiv. De vet vilka kanaler som är pålitliga, så att hjälpen inte hamnar på avvägar utan verkligen kommer de hjälpbehövande till del. Missionsverksamheten är exempel på detta. För att hindra miljöförstöring och förebygga katastrofer med orsak i denna föreslår folkpartiet, i likhet med centern och moderaterna, att en särskild anslagspost för bistånd på området miljö, markvård och energi skall återinföras i biståndsbudgeten. Vi står helt oförstående till att den socialdemokratiska regeringen strukit detta anslag ur budgeten. Jag frågar: Varför? Slutligen: Jag har nyligen läst en intressant rapport från en resa i Etiopien av statssekreterare Bengt Säve-Söderberg. Han kritiserar i sin rapport mycket starkt den etiopiska regeringens åtgärd att tvinga självägande bönder i vissa områden att gå samman i kollektivjordbruk. Planen går ut på att hälften av alla bönder inom tio år skall leva och arbeta i kollektivjordbruk. Säve-Söderberg konstaterar i sin rapport att den typ av planekonomi som kollektiviseringen innebär i andra länder medfört minskad avkastning. Denna misstro mot en genomförd planekonomi delar naturligtvis vi i folkpartiet, och vi instämmer också i Säve-Söderbergs slutsats, att Sverige inte bör öka sitt engagemang. Med anledning av den sovjetisering som fortlöpande vinner mark i Etiopien finns det också anledning att fundera över hela vår biståndsverksamhet där. Fru talman! Min partikollega i utskottet, Maria Leissner, kommer att i sitt anförande ta upp folkpartiets åsikter och förslag i de reservationer som jag inte har tagit upp i mitt anförande. Flera andra medlemmar av folkpartiets riksdagsgrupp deltar också i debatten. Fru talman! Jag yrkar bifall till alla de reservationer som är undertecknade av Ingemar Eliasson och mig för folkpartiets räkning och som är fogade till utskottsbetänkandet.
Fru talman! Jag skulle vilja göra en kommentar till Rune Ångströms anförande. Det är inte bara så att vi moderater kritiserar den förda biståndspolitiken, vi föreslår också en alternativ strategi, en strategi som vi har valt att kalla en strategi för en demokratisk utveckling. Vi är övertygade om att det finns stora möjligheter att med en nyorientering av biståndspolitiken nå en bättre måluppfyllelse av biståndet, en måluppfyllelse som innebär att vi får ett ekonomiskt och socialt framåtskridande och en demokratisk utveckling i u-länderna. Jag tycker att det var viktigt att till kammaren få säga detta. Vi tror och är övertygade om att det går att nå en bättre effektivitet i biståndet med en nyorientering.
Fru talman! Jag vill än en gång konstatera att vi i folkpartiet inte anser att det föreligger något motsatsförhållande mellan att vi gör vårt bistånd effektivare och att vi också strävar efter att ge innehållet den volym som enprocentsmålet innebär. Jag kan inte förstå det moderata resonemanget, att man måste skära ned på volymen för att nå större effektivitet. Man har ju från moderata samlingspartiets sida möjligheter att lägga fram konkreta förslag till en effektivisering av biståndet. Moderaterna har gjort det i flera avseenden. Då tycker inte jag att det finns någon anledning för dem att i sitt budgetäskande förorda ett lägre mål än enprocentsmålet, om de verkligen har uppfattningen att detta är ett viktigt mål att uppnå. Vi anser att enprocentsmålet är en klar markering på att ett rikt land som Sverige har resurser och möjligheter att avstå denna hundradel av våra inkomster till de fattigaste folken på vår jord.
Fru talman! Jag har i och för sig respekt för folkpartiets ståndpunkt, och jag är glad om vi får stöd i våra strävanden att nyorientera biståndet. Jag vill bara göra det påpekandet att i dagens läge med de mycket stora reservationerna måste vi tillsätta en biståndsutredning för att bl.a. se över reservationerna på biståndsanslagen, som växer år från år. Vid årsskiftet 1985/86 var reservationerna uppe i 6 miljarder kronor. Det kan faktiskt, Rune Ångström, finnas en konflikt mellan att sätta utbetalningsmålet främst och att sätta kvaliteten i biståndet främst.
Fru talman! Detta är en gammal diskussion som folkpartiet och moderata samlingspartiet har fört sinsemellan. Våra målsättningar skiljer sig klart då det gäller volymen på biståndet, själva hjälpviljan. Under många år har nu moderata samlingspartiet skilt ut sig från de övriga riksdagsgrupperna och föreslagit en lägre biståndsnivå. Det är beklagligt att så har skett. Jag tycker att en enig uppslutning från Sveriges riksdag kring denna hundradel av vår inkomst skulle vara en bra skylt för Sverige att visa upp för världen i övrigt. Jag påpekar än en gång att det är viktigt att effektiviseringen och införandet av andra former för vårt bistånd genomförs fortlöpande. Kanske det är behövligt att nu genom vissa drastiska drag förändra inriktningen av vårt bistånd i vissa avseenden. Det är vi i folkpartiet med på att diskutera, och jag tror att samtliga partier i riksdagen har detta som en målsättning. Sammanblandningen av kravet på effektivitet och biståndsvolym kan jag inte acceptera.

Fru talman! Vårt bistånd till fattiga länder är en självklar del av den svenska budgeten. Det är ett uttryck för den solidaritet svenska folket känner gentemot de många i världen som inte har mat för dagen utan som lever i nöd. Vi får aldrig svikta i arbetet att hjälpa och stödja dem. Utgångspunkten för vår biståndspolitik är tvåfaldig. Vi måste se till att biståndet når de fattigaste människorna, de som mest behöver vår hjälp. Den andra utgångspunkten är förankringen av biståndspolitiken hos det svenska folket. Den måste vara så utformad att den känns angelägen, att människorna upplever att det här vill vi ställa upp på, det här blir till nytta och hjälp för dem som behöver det. Biståndet måste också enligt centerns uppfattning styras av mottagarens behov och inte av givarens intressen. Biståndsarbetet skall främja demokrati och värna om mänskliga rättigheter. I centern har vi ställt upp för enprocentsmålet, och vi kommer att fortsätta med det. Det är inte beloppet som därvid är det viktigaste — det är viljeyttringen som sådan. Löftet om 1 92 av vår bruttonationalinkomst är ett viktigt led i vår svenska utrikesoch FN-politik. Att urholka biståndet innebär en urholkning av vår trovärdighet. Det skulle också kunna inverka menligt på andra länders vilja att ta sitt ansvar för nöden bland människor. Det finns ett brett folkligt stöd för enprocentsmålet i vårt land, inte minst från de kristna samfunden. Vi kan därför från centern inte under några förhållanden acceptera regeringens sätt att manipulera enprocentsmålet. Det är tyvärr inte första gången socialdemokraterna försöker smita undan vårt gemensamma ansvar. För två år sedan genomdrev socialdemokraterna en sänkning av biståndet under enprocentsmålet. I årets budgetproposition har biståndsramen för nästa budgetår finansierats bl.a. genom att 280 milj.kr. dras av från innevarande års biståndsbudget. Detta innebär att sedan riksdagen beslutat om biståndsram för innevarande budgetår går regeringen efteråt in och minskar den ramen med 280 milj.kr. Detta är ett manipulerande som vi finner helt oacceptabelt. I en gemensam centeroch folkpartireservation begär vi en höjning av biståndsramen med de 280 miljoner kronorna. Därmed garanteras enprocentsmålet både för innevarande och för kommande budgetår. Detta är nödvändigt i dagens verklighet, där klyftorna ökar mellan i-länder och u-länder och dessutom mellan olika grupper av u-länder. Från centern begär vi av regeringen ett tilläggsanslag på 280 milj.kr. i kompletteringspropositionen. Pär Granstedt, Görel Thurdin och jag kommer att uppehålla oss vid olika delområden. Jag tycker att det verkligen är dags för en biståndspolitisk utredning. Från centern har vi i år upprepat tidigare krav på detta. Utskottsmajoriteten anser det inte nödvändigt och hänvisar till att utvecklingssamarbetet på flera delområden har underkastats översyn. Detta är riktigt. Det gäller t.ex. biståndet genom enskilda organisationer och landprogrammering. Nyligen kom också betänkandet om katastrofbiståndet. Jag tycker att detta snarare är argument för än emot en utredning. Det förstärker vårt krav på en utredning. Just därför att det har varit så många partiella utredningar behövs det en parlamentarisk utredning som gör en översyn och en helhetsbedömning av biståndsarbetet. Samordningen är viktig. Politik får inte bestå av separata, osammanhängande delar. Den värdefulla belysning som nu gjorts i partiella utredningar måste fogas samman till en helhet, som kan medverka till att stärka effektiviteten i vårt bistånd. Vi vill inte ha en långrotning utan en snabb utredning om utvecklingssamarbetets inriktning och metoder. Jag tycker att sådant här borde vara självklart och dessutom ofta förekommande, om vi inte skall stanna i stelnade former och bristande effektivitet. Vårt bistånd måste hela tiden anpassas till verkligheten i u-länderna. Den situation i u-länderna för vilken vi en gång byggde upp vår biståndsadministration finns inte längre. Vi måste ständigt ompröva, vara flexibla. Det finns ytterligare en anledning till en snabb utredning, nämligen det senast framlagda betänkandet om Katastrofbistånd för utveckling. Jag utgår ifrån att betänkandet kommer att remissbehandlas. Vi får således ett nytt stort material, som ger värdefulla insikter, vilka borde bearbetas av just en parlamentarisk grupp. Detta skulle medföra mer av styrka och klara linjer för det framtida biståndsarbetet än om man sitter på UD och diskuterar frågorna i en begränsad krets. Den form som vi nu har för landprogrammering är inte tillfredsställande. Att här i riksdagen portionera ut ett antal miljoner till programländerna och sedan passa in dem i olika projekt är fel väg att gå. Den självklara vägen borde vara att man först gör upp avtal om åtgärder som är angelägna. Det bör då gälla områden där Sverige har resurser i form av forskning och kunnande. Därefter fastställer man landramarna efter de avtal som gjorts upp. Vi måste försöka att identifiera de problemområden som är mest angelägna och bedöma inom vilka av dessa områden Sverige har de bästa förutsättningarna att nå fram med sitt stöd. Inom dessa områden bör vi sedan kunna utveckla vår egen resursbas genom forskning och näringsliv i samverkan. På det sättet undviker man slentrian. Det skulle också bli lättare att avveckla ett bistånd och att ge utrymme för samarbete med nya länder. Jag tycker, som sagt, att det här borde vara självklart, men tyvärr har socialdemokraterna inte förmått frigöra sig ifrån gamla rutiner och samla sig till ett nytänkande. Ett annat exempel på låt-gå-politik är utvecklingen från multilateralt till bilateralt bistånd. Det finns ingen genomtänkt strategi bakom denna utveckling. Det har tydligen bara blivit så. Det är vårt multinaterala bistånd som gett oss vår särskilda FN-profil och även vårt internationella anseende. För budgetåret 1986/87 kommer de multiraterala bidragen att uppgå till 28,5 96 av den totala biståndsvolymen. I början på 1960-talet uppgick denna andel till 68 76 mot, som jag nämnde, dagens 28,5 9Zo. År 1962 uttalade dåvarande statsminister Tage Erlander att | Sverige ”hittills i första hand medverkat i multilaterala biståndsåtgärder. Denna prioritering bör även i fortsättningen upprätthållas.” Den s.k. biståndsbibeln från år 1962, där detta uttalas, bar i hög grad Olof Palmes prägel. Andelen har alltså minskat med mer än hälften. För länderna inom OECD:s biståndskommitté DAC redovisas en motsatt utveckling — den multilaterala andelen ökar. De multinationella organen måste vara centrala delar i det internationella utvecklingsarbetet. Det är också världssamfundet som måste ha det yttersta ansvaret för världsnöden. Personligen upplever jag det bilaterala biståndet som litet av den rikes gåva till den fattige. Jag tillstår gärna att jag känner det besvärande att komma till ett u-land och där mötas av översvallande tacksamhet för det bistånd vi ger. Inte skall vi i vår biståndspolitik arbeta med välgörenhetsideal. Det tillhör en i Sverige för länge sedan förgången tid. Det är uppenbart att flera av de internationella biståndsorganen befinner sig i finansiell kris. Vi måste hjälpa till att undanröja svårigheterna. Vårt bidrag måste ligga på hög nivå och de multilaterala åtgärderna prioriteras. Det är också viktigt att SIDA för en dialog med de olika FN-organen och delar med sig av sin stora erfarenhet. Det är tyvärr inte alltid som FN-organen hänger med i dagens verklighet. Vi i centern tror också på det regionala samarbetet. De problem ett land kämpar med har det oftast gemensamt med grannstaterna. I vissa situationer, t.ex. vid ökenutbredning och miljöförstöring, som inte känner några landsgränser, är själva problemet sådant att det lämpligen bör angripas regionalt. Katastrofer är av olika slag, men ett är säkert: fattiga länder är mer sårbara än rika länder och fattiga människor mer sårbara än rika människor. Den katastrof som orsakar flest dödsoffer är svälten. Den betingas av sociala, ekonomiska och politiska faktorer. Varje år svälter 15 miljoner människor i världen ihjäl. Det betyder per dygn 35 000 eller 24 människor varje minut, av vilka 18 är barn under 5 år. Från den stund då jag gick upp i talarstolen här i kammaren tills jag talat färdigt mina 18 minuter dör 432 människor runt om i världen, varav många barn, därför att de inte får den mat de behöver. Bara under de senaste två åren har fler dött av svält än de som dog under första och andra världskrigen tillsammans. Snart är vi inne i maj månad, som på många afrikanska språk kallas den månad då barnen väntar på mat. Det är den månad före skörden då hungern breder ut sig. Miljoner människor, framför allt barn och kvinnor, lider av kronisk undernäring. De får inte de kalorier och det protein de behöver. De försvagas, och undernäringen leder ofta till döden. Lågt räknat lider var femte människa i världen av permanent undernäring. Mot denna bakgrund inser vi att vårt katastrofbistånd liksom vårt utvecklingsbistånd spelar en visserligen marginell men dock väsentlig roll. Just därför är det så viktigt att vi, som utredaren Sture Linnér säger, gör klart för oss när, var, hur och för vem katastrofbiståndet kan göra störst nytta. Akut katastrofbistånd kommer alltid att behövas, och det sägs i utredningen att det måste få behålla sin identitet. Det är också den uppfattning som Prot. 1985/86:117 centerpartiet har gett uttryck för i sin biståndsmotion. 16 april 1986 Katastrofbiståndet får inte bli en restpost, som regeringen vill göra det till, som kan användas till litet av varje, t.ex. att fylla på landramar med. Katastrofbiståndet måste användas till det som det från början var avsett för: att möta akuta, inte föreutsedda katastrofer och deras direkta följder. Katastrofbiståndet har också en stark förankring hos vårt folk — man har en naturlig medkänsla för de många som oförskyllt drabbas av katastrofer. Regeringen höjer katastrofanslaget, men höjningen motiveras främst med att anslaget också skall användas till alltmer angelägna långsiktiga katastrofförebyggande åtgärder. I centern vill vi öka anslaget med ytterligare 100 miljoner, men vi anser att det skall användas helt för akuta katastrofer. Att effektivt möta katastrofer är inte bara en fråga om pengar. Det är också fråga om planering, beredskap, snabbhet och effektivitet. Vi anser att Sverige bör utveckla en alltid beredd katastrofberedskap. Det är också viktigt, som Sture Linnér framhåller i sin utredning, både att bevara katastrofbiståndets identitet och att länka katastrofhjälpen närmare samman med det traditionella utvecklingsarbetet, för att nå största möjliga effekt. Fru talman! Ytterligare ett par markeringar — vi har alla våra hjärtefrågor. För mig är Västra Sahara en hjärtefråga. Vi bör alla agera kraftfullt för Västra Saharas frihet och självständighet och inte minst se till att utöva tryck på Marocko. Kvinnornas situation i världen berör mig också djupt. Görel Thurdin tar upp den frågan i sitt anförande. Jag konstaterar bara med tillfredsställelse att min och några andra centerkvinnors motion om en nordisk kvinnokonferens för uppföljning av Nairobikonferensen blir verklighet genom Nordiska rådets rekommendation. I sammanhanget gläder jag mig över Sture Linnérs klarsyn, när han säger att kvinnans centrala betydelse som både reproduktiv och produktiv faktor måste beaktas i allt bistånd. Det är ju en insikt som flera kvinnor fört fram här i kammaren och som numera anammats både av SIDA och av regeringen. Till sist, fru talman! Vid årsmötet i New Delhi nu i april med Världsorganisationen för kvinnliga parlamentariker för fred passade vi svenska deltagare på, förutom att göra ett besök i Indiens historiska förflutna, nämligen vid Akhbar den stores grav, att titta på biståndsprojekt och besöka det svenska biståndskontoret i New Delhi. Vi fick där en mycket god genomgång av biståndsarbetet i Indien. Agro-forestry-projektet var intressant. Man odlar olika växter, som de vilda elefanterna inte gillar, tillsammans med skogsplantorna. Projektets syfte är både att öka skogstillväxten och att åstadkomma socioekonomiska effekter för befolkningen i byarna. Skogsprojekten är bilaterala, men man arbetar också multilateralt, t.ex. på hälsosidan. Svårigheterna att nå fram till de fattigaste är man naturligtvis väl medveten om, som vi alla är. Men vi fick också klart för oss att hälsoprogram och barnhälsoprogram når fram till de fattigaste i Indien, och det kändes bra. Nu förbereder man en svensk insats ute i byarna för att samla barn under fem år i barnkrubba och förskola. Det gavs många värdefulla synpunkter vid vårt besök, och vi kanske får tillfälle att återkomma till detta i andra samman 17 hang. Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till de reservationer som Görel Thurdin och jag har undertecknat.

Fru talman! Det har i den här debatten redan talats mycket om ädla och höga mål som internationell solidaritet, demokrati, mänskliga frioch rättigheter osv., och det talet kommer säkert att upprepas åtskilliga gånger under de timmar som är kvar av debatten. Denna debatt för vi mot bakgrund av ett exempellöst brott mot alla sådana regler och värden, nämligen USA:s terrorbombningar av Libyen i går. Det är ett oerhört övergrepp på det internationella fältet. Det är en absurd situation att en stormakt utpekar ett litet ökenfolk på tre fyra miljoner som sin fiende nr 1 och utlöser en militär attack. Men den galne cowboy i Vita huset som är Förenta Staternas president och hans hejdukar har inga hämningar. De anser sig ha rätt att göra på det här sättet, och de förväntar sig också uppslutning och beröm i de här frågorna. Här i Sverige har det varit ganska tyst, och det skulle vara av intresse att i samband med dagens debatt rikta en fråga till alla partier här i kammaren vad man anser om ett sådant här övergrepp, som mycket nära berör de frågor vi diskuterar i dag, nämligen internationell solidaritet, stöd till små nationer, bistånd till utveckling osv. Hur faller USA:s övergrepp in i det mönstret? Vi talar ju i dag om utvecklingsländernas situation. Den har naturligtvis — det har redan nämnts här och är fullt klart för alla — förvärrats under senare år. Framför allt är det den ökande skuldsättningen som har gjort deras situation svår. Den är nu för många övermäktig. De klarar inte av sina räntebetalningar. Deras handelsbalanser, import-export, blir i många fall alltmera negativa, och de är utsatta för en ständigt försämrad ekonomisk situation. Ovanpå detta kommer den ökande tendensen till rustningar; där kan jag återknyta till vad jag inledde med. Små stater, medelstora stater, utvecklingsländer över huvud taget har tenderat att öka sina rustningar under de senaste åren. Och varför skulle de inte göra det, när de hotas av stormakter och fientliga grannar i övrigt? Men även den rika världens rustningar tar tillgångar i anspråk som i många fall får betalas av utvecklingsländerna genom den överföring av resurser som hela tiden sker från u-länder till i-länder. Miljöförstöringen har redan nämnts här. Det har talats mycket om ökenutbredning, klimatförhållanden och sådana saker. Då skall vi komma ihåg en sak: I många fall är miljöförstöringen icke geografiskt eller klimatiskt betingad, utan förorsakad av ekonomiska faktorer och mänskliga aktiviteter. Också där har i-länderna ett mycket stort ansvar. Ofta driver man från de rika ländernas och de stora, transnationella företagens sida ut jordbrukande befolkning, småbrukare, arrendatorer och nomadbefolkning från områden där man startar stora projekt med konstbevattning och annat för att odla monogrödor och exportgrödor som socker, te och kaffe. De ger ju inkomster och vinster åt de stora företagen, men utarmar folken och slänger ut dem i svält och fattigdom. Vi skall inte bara skylla på klimatet och påuteblivna regn, utan vi skall också ta in detta i sammanhanget. Därtill exporterar vi — också Sverige — hälsofarlig miljöförstörande industri till de här länderna. Det har blivit populärt att från i-länderna — där det finns starka opinioner, starka fackföreningar och annat, som tillvaratar sina medlemmars intressen — flytta sådan industri till u-länder, där detta inte existerar och där också arbetslösheten är stor och det därför finns rika möjligheter att bedriva hälsofarlig industriverksamhet utan att möta något särskilt motstånd. Det hör också till den här bilden. När det gäller det svenska biståndet har det redan talats här om enprocentsmålet och den verkliga storleken av det. Jag vill instämma i den kritik som folkpartiets och centerpartiets representanter har fört fram. Det är dåligt av regeringspartiet, av socialdemokratin, att man har lämnat det målet men ändå genom manipulation — vilket är det rätta ordet — försöker upprätthålla ett sken av att Sverige ger ett bistånd som uppgår till en procent. Det är inte fallet! Återflyttningen av icke använda medel, som räknas igen, kan aldrig godtas som en rättvis och just medtod för beräkning av enprocentmålet. Vi förväntar oss från vårt parti att detta rättas till och att vi får en riktigare beräkning och en justare användning av reserverade medel än hittills. Vi har i detta fall inte reserverat oss utan nöjt oss med ett särskilt yttrande, och vi väntar oss alltså en förbättrad attityd från regeringen och det socialdeomkratiska partiet härvidlag. Jag vill också säga något om multilateralt kontra bilateralt bistånd. Vi anser inte från vårt parti att det multilaterala biståndet bör ökas mer än vad som redan har skett. Det är inte heller så enkelt att man bara kan tala om multilateralt resp. bilateralt bistånd. Det finns multilaterala organ som gör ett mycket bra arbete och som behöver ökade resurser. På den punkten instämmer jag gärna i exempelvis Gunnel Jonängs tal för några minuter sedan. Men vi satsar också pengar i multilaterala organ, som inte är bra, som inte för en politik som överensstämmer med det svenska biståndspolitiska målet. Därför bör det snarast göras ett övervägande inom ramen för det multilaterala biståndet av vad pengarna skall användas till. Vi kommer senare i dag att diskutera anslag till Världsbanken, som behandlas i finansutskottets betänkande. Vi återkommer där på nytt till de här frågorna, och vi är kritiska till att Sverige ger pengar till sådana multilaterala organ. Det bilaterala biståndet är enligt vår mening det bästa sättet att använda pengarna. Med det systemet kan vi ha bättre kontroll över pengarna än om de går till de stora organisationerna. Vi kan prioritera de svenska resurserna på ett sådant sätt att de får en bättre verkan än de får om man sprider ut dem så att de används utan speciell inriktning. Därför är vi naturligtvis i det sammanhanget för att vi skall ha programländer och fortsätta med den typen av bistånd. Jag återkommer till den saken. En annan fråga gäller huruvida biståndet skall vara bundet eller obundet. Här har skett en kraftig försämring avseende det svenska biståndet. Vi har tidigare — vilket vi har berört i vår huvudmotion — kunnat berömma oss av att kunna upprätthålla en mycket stor obunden del av vårt internationella bistånd. Det har varit bra. Det har varit prisat över världen, och det har gett oss en mycket god profil i dessa sammanhang. Det senaste decenniet har vi övergått mer och mer till att binda biståndet. Det har kommersialiserats. Det har knutits till svenska företags intressen snarare än till utvecklingsländernas intressen. Det har använts för att främja svenska kontrakt — och här kommer vi naturligtvis in på posten u-krediter, där vi också anser oss nödsakade att rikta hård kritik mot regeringen och de tsocialdemokratiska partiet. När dessa krediter infördes av de borgerliga regeringarna under en mängd andra beteckningar — blandade krediter osv. — ledde det till kritik från det socialdemokratiska partiet i opposition. När ni återkom i regeringsställning behöll ni systemet och utvecklade det ytterligare. Det är anmärkningsvärt att man på det sättet har lämnat den mycket fina inriktningen av det svenska biståndet som obundet som gällde tidigare perioder. Vi skulle vilja se en förändring i det sammanhanget, så att en större del av det svenska biståndet är obundet. Vi säger naturligtvis, som vi alltid har gjort, nej till anslaget till u-krediter och vill i stället lägga pengarna i katastrofposten — vilket jag återkommer till. Hit hör också det dåliga utnyttjandet av u-krediterna, som också har berörts här — jag har t.ex. påpekat att man räknar pengarna två gånger. Ett annat nytt anslag som vi är kritiska till är betalningsbalansstödet, som vi i fjol godkände efter diskussioner i utrikesutskottet, då det utlovades en bättre redovisning av och planering för hur dessa betalningsbalansmedel används. I årets proposition och utskottsbetänkande har vi fått se att man nu knyter betalningsbalansstödet till multilaterala organ som IMF och liknande institutioner. Erfarenheten visar att det i de länder som blir utsatta för IMF, Världsbanken eller andra sådana internationella ekonomiska institutioner är förödande för de breda folklagren. Svenska biståndspengar skall inte delta i de krav på ekonomiska strukturförändringar som ställs från dessa organ på fattiga länder för att de skall få några skärvor i lån. Det är en dålig politik mot de breda folklagren, för den för med sig utsugning av dem som finns i botten på samhället. Det är en politik i Milton Friedmans anda, och med den skall vi inte hjälpa till med svenska biståndsmedel. Vi har alltså valt att i stället för både u-krediter och betalningsbalansstöd lägga dessa pengar i katastrofposten, som därigenom får en mycket kraftig ökning. Vi anser att detta är högst motiverat, för här finns möjligheter att snabbt använda pengar vid katastrofer — även vid katastrofer orsakade av krig, vilket kunde motivera hjälp från katastrofposten till Libyen i dagsläget — men också till katatrofförebyggande åtgärder, som är mycket viktiga och som flera talare varit inne på. Man har även berört Sture Linnérs utredning om . katastrofbistånd. Jag instämmer gärna i de uttalandena. Det är bra att träda till när katastroferna kommer; det är bättre om vi försöker vara med och förebygga dem. Det har också talats mycket om länderval och biståndets fördelning. Det finns en klar tendens från de borgerliga partiernas sida att förändra det svenska biståndet. Det finns variationer mellan moderata samlingspartiet, folkpartiet och centerpartiet, men det är en tydlig inriktning mot att man vill bryta upp det gamla mönstret för det svenska biståndet. Man vill luckra upp systemet med programländer. Man talar om regionala insatser. Från moderat håll talar man naturligtvis om marknadskrafterna och företagens stora roll och om hur bra de är för utvecklingen osv. i dessa fattiga länder. Vi motsätter oss naturligtvis bestämt sådana propåer. Vi uppmanar regeringen och det socialdemokratiska partiet att slå vakt om och stärka Sveriges profil med landprogram, att satsa de trots allt små resurser som vi kan åstadkomma på det här området på ett riktat sätt och inte sprida ut dem över stora områden, då den samlade effekten blir sämre än om vi satsar på t.ex. landprogram. Vi anser att det är lätt att konstatera vilka länder som arbetar för de biståndspolitiska målen. Man kan lätt konstatera om det finns strävanden mot social utjämning och jämlikhet på gång och om något så när rimliga krav på mänskliga rättigheter uppfylls, osv. Och detta är fallet med de flesta av våra programländer — även om de naturligtvis i många fall blir utsatta för tryck utifrån och under mycket svåra förhållanden försöker bygga upp sina ekonomier. Missförhållanden skall man kritisera, och det har vi också gjort. Men landprogrammeringen — det sättet att använda de svenska pengarna —- är det bästa medlet för att få effekt av de i detta sammanhang små medel som vi kan avsätta. Jag hinner inte, fru talman, beröra alla propåer och enskilda länder som vi tagit upp i vår motion. Jag vill bara kortfattat ta upp några. Först om Vietnam: Det första den borgerliga trepartiregeringen gjorde när den kom till makten 1976 var att börja skära ned i Vietnambiståndet. Därefter har man fortsatt den politiken. Det finns också i årets betänkande reservationer från samtliga tre borgerliga partier, där man talar om nedskärning och avveckling av biståndet till Vietnam. Det gör man mot den välkända bakgrunden att man säger att det inte finns någon demokratisk utveckling i landet, att det sker övergrepp, att Vietnam angriper och ockuperar Kampuchea osv. Men ingen på den borgerliga kanten talar ett ord om bakgrunden. Man nämner ingenting om det långa franska kriget i Indokina, som började redan 1944-1945 och som avlöstes av USA:s krig i början av 1960-talet, vilket pågick ända fram till 1975. Man nämner ingenting om det krigsskadestånd som förutsattes i uppgörelsen mellan Vietnam och USA 1975. Inte ett öre av de pengarna har betalats ut till Vietnam, trots den oerhörda förödelse som USA:s krigsmaskin orsakat i det landet under nästan 15 års krig med USA:s hjälp och på slutet med USA:s direkta inblandning. Varför tar ni inte upp de frågorna, när ni talar om avveckling av biståndet till Vietnam och diskuterar hur det är i Vietnam? Varför tar ni inte heller upp, när ni talar om Kampuchea, det angrepp som Vietnam var utsatt för från Kampucheas territorium under mitten av 1970-talet? Där var Vietnam tvunget att försvara sig i flera år, innan man slutligen gick in i Kampuchea för att få ett slut på de övergrepp som ständigt skedde över den egna gränsen. Varför säger ni ingenting om det? Man kan inte låta bli att se de historiska sammanhangen här, i stället för att bara tala om den ena parten och inte ta med de brott, övergrepp och anfall som företagits från den andra sidan. Vi har föreslagit en höjning med 100 milj.kr. av landramen till Vietnam. Det innebär långt ifrån någon återställning av det ursprungliga biståndets penningvärde, men vi måste vända trenden och nedskärningen för att i stället öka biståndet till detta land, som gör vad man kan för att förbättra förhållandena för sitt folk. Vi har också föreslagit ett extra bistånd på miljösidan till Sydostasien när det gäller Vietnam, Kampuchea osv. Ett annat land som är utsatt för de borgerliga attackerna — dock inte från centerpartiet i det här fallet — är Nicaragua. Det är anmärkningsvärt att man här från moderaterna och folkpartiet inte nämner något i sina reservationer och inget i debatten om bakgrunden. Varför talar ni inte om mineringarna av Nicaraguas hamnar, som USA genomförde för några år sedan? Varför talar ni inte om stödet till Contras, där man ständigt angriper landet från Honduras område och tidigare också från Costa Ricas område? Vi vet att den amerikanska senaten och representanthuset, under stor påtryckning från Ronald Reagan, i dagarna på nytt överväger att lämna 100 miljoner dollar och kanske mer till militär verksamhet och de banditstyrkor som hela tiden stör återuppbyggnaden och utvecklingen i Nicaragua. Där tiger ni, från moderaterna och folkpartiet. Men ni talar om dålig demokrati i Nicaragua, fastän ni vet att det internationella samfundet allmänt har erkänt att de val som genomfördes i Nicaragua för en tid sedan var de mest demokratiska val som genomförts i något land i Centralamerika under de senaste decennierna. Ni talar ingenting om de försök som har gjorts att utjämna de sociala klyftorna och om att man har förbättrat levnadsförhållandena för de breda lagren av befolkningen. Ni tiger om detta, men ni talar om att minska biståndet till Nicaragua i detta sammanhang. Vi har på de anförda grunderna naturligtvis krävt ett ökat bistånd till Nicaragua, och vi hoppas att den attityd som regeringen och socialdemokraterna i övrigt har i denna fråga och som vi tycker är bra skall utvecklas ytterligare i positiv riktning. Några ord om en hjärtefråga — för att använda samma uttryck som Gunnel Jonäng begagnade tidigare — nämligen Östra Timor. Det gäller en välkänd angelägenhet på det utrikespolitiska fältet, där Sverige också har svikit. Vi vet att denna lilla stat blev ockuperad av stormakten Indonesien en vecka efter det att den hade lämnat det holländska kolonialväldet och blivit självständig samt att Indonesien därefter har bedrivit ett folkmordskrig mot det landet. Vi vet att Sverige deltar i det kriget, genom att vi har lagt ned vår röst i FN, först från de borgerliga regeringarnas sida och sedan från den socialdemokratiska regeringens sida. Det är också känt att vi har fortsatt att exportera vapen till Indonesien, att vi arbetar mycket hårt för att öka vår handel med Indonesien, att vi är med i stödgruppen för Indonesien, IGGI, och att vi där har svikit vårt ansvar för en internationell solidaritet och för hjälp till det lilla fattiga och förtryckta folket i Östra Timor. Den frågan får inte glömmas bort, och vårt parti kommer att fortsätta att driva den här i riksdagen och på andra håll så länge några ändringar inte har inträffat. Några ord om Mogambique, också det ett land som är utsatt för aggression utifrån, där det behövs ökat stöd och där det är nära katastrof i dagsläget. Bara under de senaste månaderna har den inrikespolitiska situationen försämrats oerhört på grund av militära angrepp från Sydafrikaunderstödda banditförband, som härjar i landet. Slutligen, fru talman, också några ord om humanitärt bistånd till södra Afrika och Latinamerika. Vi har krävt en ökning av det humanitära biståndet till södra Afrika, framför allt till ANC, SWAPO och UDF inne i Sydafrika och till Namibia. När det gäller Latinamerika har vi särskilt velat uppmärksamma de befriade områdena i El Salvador. Det finns där stora områden som hålls av folkfronten, vilken ute på landsbygden bygger upp en infrastruktur som är mycket bra och som verkligen tar till vara de möjligheter som finns att förbättra människornas levnadsförhållanden. Vi kommer på dessa punkter, när våra egna reservationer har fallit, att stödja de folkpartistiska reservationerna, som vi tycker är bra och som i stort sett motsvarar de krav som vi själva ställer. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till samtliga vpkreservationer vid detta betänkande och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag kommer i detta anförande inte att göra någon biståndspolitisk deklaration. Efter mig på talarlistan kommer nämligen biståndsministern, och vi har kommit överens om att jag i detta inlägg skall nöja mig med att bemöta en del av den kritik som från olika talare har riktats mot utrikesutskottets majoritets ställningstaganden. Jag tar inte upp kritiken på alla punkter, eftersom vi i den socialdemokratiska utskottsgruppen har gjort en uppdelning, så att kolleger till mig kommer att beröra de avsnitt som jag inte går in på. Detta betyder alltså inte att jag nonchalerar de inlägg som har gjorts, utan det är vår arbetsfördelning som gör att jag kommer att förbigå en del av yrkandena. Jag ber dock, fru talman, att inledningsvis få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter. Det innebär att vi föreslår riksdagen att fatta beslut om ett bistånd om 8 940 milj.kr. för nästa budgetår, och det är 880 miljoner mera än under det innevarande budgetåret. Utskottsförslaget och regeringsförslaget avviker på några punkter från SIDA:s anslagsframställning, och det är ganska naturligt med tanke på att SIDA i sina petita inte hade tagit upp någon önskan om ett betalningsbalansstöd, som skall bidra till att lösa skuldkrisen. Vi ansåg i SIDA:s styrelse då, i somras, inte att detta var aktuellt. När regeringen nu väljer att avsätta 400 milj. av dessa 8,9 miljarder till detta ändamål är det naturligtvis nödvändigt att ta dessa pengar på olika punkter i biståndsbudgeten, och detta har utskottsmajoriteten accepterat. Biståndets storlek kommer att vara 1 90 av den beräknade bruttonationalinkomsten. Jag vill starkt betona att enprocentsmålet ligger fast. Det har från olika håll riktats kritik mot att vi av reserverade medel — reservationerna omfattar för närvarande många miljarder — tar 280 miljoner och räknar in dem i det kommande årets budget. Jag kan hålla med om att detta är ett tillvägagångssätt som kan diskuteras. Det betyder, som det har sagts här, att man räknar samma pengar två gånger. Utskottet skriver emellertid att detta skall betraktas som en engångsföreteelse och är berett att acceptera tillvägagångssättet i nu rådande budgetläge. Margaretha af Ugglas riktade mycket stark kritik mot den socialdemokratiska biståndspolitiken. Hon använde uttryck som ”det kravlösa, regiminriktade biståndet”. Hon anklagade oss för att inte visa tillräckligt intresse för vaktslående kring mänskliga rättigheter och demokratiska värden i mottagarländerna. Jag tar nu inte upp någon Vietnamdebatt och inte heller någon debatt om Nicaragua — det kommer mina kamrater att göra senare. Men jag vill rent allmänt säga att när Margaretha af Ugglas pläderar för att vi skall dra bort biståndet från länder vars regimer vi inte tycker om eller vars regimer på något sätt kränker mänskliga rättigheter, är detta ett uttryck för en fasansfullt cynisk inställning. Det betyder att vi, om vi möter ett litet barn som är hungrigt och sjukt, säger till detta barn: ”Du kan fortsätta att vara hungrig, du kan fortsätta att vara sjuk, för vi tycker inte om din regering.” — Det är den yttersta konsekvensen av den moderata biståndspolitiken. Det lilla barnet vet ingenting om regeringar och politik. Det vet bara att det gör ont, att det smärtar när man är hungrig. Låt oss aldrig glömma att vårt bistånd icke är ett bistånd till regeringar, utan ett bistånd till människor! Det är ett bistånd till människor som lever på helt andra villkor än vi kan ana. Det är ett bistånd till de sjuka barnen och de hungrande människorna. Därför är det en enormt stor skillnad mellan socialdemokratisk och moderat biståndspolitik. Den moderata biståndspolitiken är utomordentligt cynisk och är beredd att offra väsentliga värden hos mänskligheten. Det är inte så att socialdemokraterna inte fäster avseende vid ett vaktslående om mänskliga rättigheter och demokratisk utveckling. Vi gör det! I varje biståndsavtal utövar vi påtryckningar. Det är inget tvivel om att dessa påtryckningar på många håll i världen har varit framgångsrika. Vi skall inte ge upp, utan varje gång vi träffar ett avtal — vare sig det gäller Vietnam eller andra länder — påpeka vikten av att den demokratiska processen fullföljs. Demokratimålet skall alltid vara ett viktigt mål i den svenska biståndspolitiken. Men det kan inte drivas hur långt som helst, inte så långt att vi överger människor i nöd. Margaretha af Ugglas talade också om att vi bör vidga biståndet till att omfatta flera länder än nu. Antalet programländer är visserligen inte särskilt stort, men om man ser på de totala svenska biståndsströmmarna, som går via enskilda organisationer och via andra kanaler, finner man att praktiskt taget alla u-länder i världen får svenskt bistånd. Det är en karta med ett mycket stort antal biståndsmottagande länder som vi ser när de enskilda organisationernas anslag granskas. Via de multinationella organen går det svenskt bistånd till länder som vi normalt inte skulle vara beredda att ge bistånd till —i det avseendet har Oswald Söderqvist naturligtvis rätt. Det är i själva verket så att svenskt bistånd kanaliseras ut över hela jordklotet. Men vi har valt en teknik som innebär att vi låter de stora biståndsposterna gå till speciella mottagarländer, där vi har möjlighet att företa ordentliga planeringar och att mera långsiktigt arbeta med våra insatser. Efter det att frågan hade utretts inom SIDA ändrades för något år sedan tekniken när det gäller landprogrammeringen så att den blev mer flexibel än tidigare. Med hänvisning till denna nya flexibilitet — som inte alls innebär att alla medel som har beviljats inom en landram automatiskt går ut, utan där krav ställs på att de biståndspolitiska målen skall uppfyllas och biståndet vara effektivt — slår vi vakt om tekniken med landprogrammering. Flera talare har efterlyst en biståndspolitisk utredning. Jag har två år tidigare sagt från denna talarstol att vi naturligtvis inte skall hävda att vi för all framtid utesluter behovet av en biståndspolitisk utredning. Jag tror att det var förra året jag sade att man kanske vart tionde år bör ha en övergripande utredning, men vi har nu valt metoden att se över delar av biståndet. Som många andra talare också har gjort erinrar jag om den katastrofbiståndsutredning som nyligen har avlämnats. Vi har haft en utredning om SIDA:s organisation, om landprogrammeringen, om enskilda organisationer osv. Vi har valt metoden att utreda skilda delar av biståndspolitiken var för sig för att sedan se efter om man kan göra förbättringar och justeringar i tekniken. Det tycker jag har varit ganska framgångsrikt. Jag tror att exempelvis katastrofbiståndsutredningen kommer att leda till betydande förbättringar, när den så småningom leder till praktisk politik. Vi har alltså valt denna metod, men jag vill därmed inte utesluta att det så småningom kanske kan vara av intresse att få en mera samlad biståndspolitisk utredning. Jag nämnde inledningsvis att regeringsförslaget, stött av utskottsmajoriteten, anvisar 400 milj.kr. för att medverka till en lösning av skuldkrisen i världen. Skuldkrisen är egentligen ofattbar. Troligen finns det ingen definitiv lösning på den. U-länderna lär i dag ha skulder på 865 miljarder dollar. De problemen kan naturligtvis inte lösas av enskilda länder — det måste till stora skuldavskrivningar, och framför allt måste det till ett internationellt samordnat arbete. Därför är det bra att Sverige tar initiativ och försöker vara med på internationella diskussioner om hur skuldkrisen skall angripas. Detta är icke — jag säger det för att det har framkommit misstanke därom i ett antal motioner — ett sätt att gömma undan pengar och spara pengar, utan det är, som utskottet skriver, en allvarlig avsikt att dessa pengar skall komma till användning, att det skall vara möjligt att uppnå en internationell samverkan så att det allvarligaste hotet mot u-länderna, dvs. deras stora u-landsskulder, kan minska och så småningom gå ner ordentligt. Det har också talats om u-krediterna — från Oswald Söderqvists sida framför allt. Jag kan hålla med om att det naturligtvis har funnits anledning att rikta kritik mot användandet av den biståndsformen tidigare. Men även här har det ju skett justeringar. Det biståndspolitiska inslaget i u-krediterna har nu ökat, och det innebär att det finns anledning att gå vidare på den vägen och se hur utvecklingen blir i framtiden. Vi står alltså bakom och accepterar förslaget att fylla på beloppet till BITS med ungefär 500 miljoner. Jag vill också säga ett par ord om anslaget till SIDA :s verksamhet. Jag har själv tidigare från denna talarstol sagt att det är otillfredsställande när biståndsorganet inte har resurser att själv utföra insatser utan måste gå ut och köpa konsulttjänster, som blir många gånger dyrare än det annars skulle ha blivit. Nu har emellertid SIDA fått en ny organisation, och det finns anledning att avvakta och se resultatet av den nya organisationen innan vi på nytt diskuterar frågan om att tillföra SIDA nya tjänster. Biståndet skall naturligtvis vara effektivt — jag skall inte gå in närmare på det, för det har jag många gånger tidigare talat om — och det är självklart att det måste kontrolleras. Somliga vill ha en biståndsinspektör. Det förslaget avvisar vi. Det fanns en sådan tjänst tidigare. Vi ansåg inte att det gav önskat resultat. Nu har man en annan teknik för att följa upp biståndets effektivitet, och utskottsmajoriteten stödjer den. Fru talman! Fru talmannen gav Oswald Söderqvist en möjlighet att göra ett uttalande om Förenta Staternas angrepp på Libyen. Jag går inte in i den debatten, men fru talmannen tillät Oswald Söderqvist att ställa en fråga till oss andra, hur vi bedömer vad som hänt i Libyen. Jag kan bara säga för den socialdemokratiska riksdagsgruppens del att den stödjer helt det uttalande som utrikesministern å regeringens vägnar gjorde i går. Debatten i dag gäller en av mänsklighetens stora ödesfrågor. Det är klart att det finns en koppling mellan krig och behov av bistånd. Jag sade i den utrikespolitiska debatten att det kan hända redan i år att nya länder behöver svensk solidarisk hjälp. Det finns mycket som talar för att diktaturen i Chile snart kan falla. Det har hänt mycket i andra länder som under lång tid har lidit under hårda diktaturregimer. Det kan kanske bli nödvändigt för oss att avdela pengar för att hjälpa nya grupper av människor och nya folk den närmaste tiden, och då skall vi vara beredda att göra det. Fattigdomskrisen i världen, sjukdomarna och hungern hör ju till de stora ödesfrågorna. Vi vet att den sociala oro som detta medför också kan leda till stora politiska katastrofer. Därför är det värdefullt att notera att biståndet har en djup förankring hos den svenska allmänheten. Den svenska allmänheten känner med barnen i Etiopien och Vietnam. Man frågar inte vilken regering dessa länder har när man lägger sitt bidrag i kollektbössan eller skickar sin postanvisning. Vi har, fru talman, ett mycket stort ansvar i Sveriges riksdag när det gäller att slå vakt om biståndets djupa folkliga förankring.

Fru talman! Stig Alemyr tillät sig en grov vantolkning av vår politik. Det är juni, Stig Alemyr, som står för regimorienteringen av det svenska biståndet.

Det är ni som har stått för regimorienteringen, för njuggheten gentemot de enskilda organisationerna. Ni fick ju nu i utrikesutskottet rätta till regeringens förslag i detta hänseende. Jag förstår, Stig Alemyr, att utrikesutskottets ordförande inte vill tala om Vietnam, Nicaragua, Laos eller Zimbabwe. Jag skulle vilja rekommendera utrikesutskottets ordförande att läsa en artikel i Göteborgs-Posten, där en svensk läkare berättar att nu måste hela den vuxna arbetsföra delen av befolkningen i Kampuchea nu måste gräva minfält under tre och en halv månad längs gränsen mot Thailand. Både kvinnor och män deltar i det obligatoriska befästningsarbetet längs gränsen. Sjukligheten är mycket hög. Detta händer i det land som vi ger ett omfattande svenskt bistånd till. Hur har kvinnorna det vid Bai Bang, hur har kvinnorna det i skogen? Jag tycker att Stig Alemyr bör fundera över inriktningen på den socialdemokratiska biståndspolitiken. Vi föreslår en strategi för en demokratisk utveckling, som innebär att vi vill engagera oss till förmån för befolkningen i biståndsländerna, försöka göra biståndet mindre regimberoende, mer inriktat så att det når de fattigaste människorna.
Fru talman! Enprocentsmålet står fast, säger Stig Alemyr. Det sade Stig Alemyr också 1983, då med tillägget att man så snart budgetläget tillät skulle gå upp till I 96. Då ansåg s-regeringen och Stig Alemyr att Sverige var för fattigt för att ge 1 90 av sin bruttonationalinkomst. Enprocentsmålet står fast, säger alltså Stig Alemyr igen. Samtidigt erkänner Stig Alemyr att 280 milj.kr. har förts över från tidigare beviljat anslag till årets budget. Detta upprepande av att enprocentsmålet står fast är väl ganska opåkallat, när Stig Alemyr samtidigt erkänner att det här är en engångsföreteelse och att det är av budgettekniska eller budgetmässiga skäl — hur uttrycket nu var — som denna överföring måste ske. Enligt Stig Alemyr har vi alltså fortfarande inte råd att ge 1 90 av vår bruttonationalinkomst. Stig Alemyr talade om de svältande gråtande barnen. Tror inte Stig Alemyr att det finns behov att använda dessa 280 miljoner? Tror inte Stig Alemyr att Rädda barnen skulle kunna göra mera för de svältande barnen? Tror inte Stig Alemyr att Röda korset skulle kunna göra mycket mera i flyktinglägren? Och tror inte Stig Alemyr att missionen skulle kunna göra mycket för sjukvården, för omsorgen och för att öka läskunnigheten bland de människor den arbetar kring i u-länderna? Om man väger behoven så lätt mot omtanken om vårt eget välstånd att man säger nej till att fullt ut nå upp till enprocentsmålet, då tycker jag att det här är en väldigt allvarlig historia. Då blir regeringens trovärdighet ännu mera ifrågasatt.
Fru talman! Jag skulle vilja fråga Stig Alemyr om Stig Alemyr tycker att det är anständigt — om jag nu använder det ordet — att tala om enprocentsmålet och att regeringen ökar anslagen med 880 miljoner, när detta sker genom manipulation och genom att man, som Rune Ångström sade, räknar samma pengar flera gånger? En parlamentarisk utredning ser jag som ett led att samordna biståndspolitiken, som en möjlighet för oss i de olika politiska partierna att sätta oss ner tillsammans och fördjupa oss i allt det värdefulla material som vi har fått genom olika delutredningar. Sedan till betalningsbalansstödet. U-ländernas skuldkris har blivit mycket dramatisk under de senare åren. U-ländernas samlade utlandsskuld uppgår till ca 865 miljoner dollar. Då måste Sverige ta ett ansvar och söka medverka till skuldlättnader, inte minst i de fattigaste länderna. I fjol sade vi från centern nej till betalningsbalansstödet i den utformning som stödet då hade. Det nu föreslagna stödet har en annan inriktning och skall ses mera som ett led i internationella aktioner som tar sikte på u-ländernas egna skuldproblem. Vi från centern kommer därför inte att motsätta oss detta stöd. Men vi kommer att följa inriktning och utnyttjande av detta stöd och utvärdera dess effektivitet. Sedan vill jag göra en kommentar till USA:s attack mot Libyen.

Fru talman! Det gläder mig mycket att utrikesutskottets ordförande tog tillfället i akt att på nytt markera regeringens och det socialdemokratiska partiets hållning i Libyenfrågan. Vi från vår sida är mycket tillfredsställda med utrikesministerns uttalande i går. Det är bra att det blev markerat på nytt i den här debatten. Sedan ett par korta kommentarer till enprocentsmålet, u-krediterna och betalningsbalansstödet. Vi har inte reserverat oss i fråga om enprocentsmålet. Vi avvaktar, och vi förväntar oss att det som här sägs från socialdemokraternas sida att detta är en engångsföreteelse som inte skall upprepas kommer att gälla. Nästa år får vi se hur det hela ser ut. Vi är inte nöjda med den nuvarande konstruktionen. Det har också erkänts från socialdemokratiskt håll att den inte är bra. När det gäller u-krediterna är det sant, som Stig Alemyr här sade, att man har kopplat också där biståndspolitiska mål till användningen av pengarna. Men det blir trots allt så att kommersiella intressen kommer in. Vi får bindningar av biståndet, vilket är otillfredsställande. Biståndet blir kopplat till svenska företags intressen snarare än till mottagarländernas intressen. Vi har ett mycket dåligt exempel på användningen av biståndsmedel under folkpartiregeringens tid, nämligen användningen av jättestora biståndsmedeli Sri Lanka till Kotmaleprojektet. Det har varit tyst om det, tyvärr. Det är ett mycket bra exempel på hur svenska biståndspengar inte skall användas och hur de i mycket stor omfattning snarare har främjat Skanskas, ASEA:s och andra stora företags intressen än Sri Lankas befolknings intressen. Det är sådant som kan föra med sig snedvridning av den svenska biståndspolitiken. Därför är det inte bra med u-krediter. Det är bättre att placera pengarna direkt i landprogram, projekt och liknande. Vi sade ja till betalningsbalansstödet i fjol därför att vi förväntade oss en bättre inriktning av stödet. Nu ser vi att användning av dessa medel, visserligen en ganska blygsam summa i sammanhanget, kopplats till åtgärder genom IMF. Vi har ju erfarenheter av sådant — det finns mängder med exempel på dessa s.k. samordnade internationella insatser i Latinamerika i Afrika och i Asien där IMF och Världsbanksgruppen gått in med sina krav. Vad innebär det? Jo, det innebär s.k. strukturomvandling av ekonomin som alltid drabbar de stora folklagren. De internationella långivarna sysslar ju med sådant, de sysslar inte med det bistånd som vi talar om. Därför är det alltså dåligt att placera pengarna där. Det vore bättre att också dessa 400 miljoner placerades bilateralt i landprogram, projekt, o.d.